Herr talman! Det är positivt att höra, Arne Andersson i Gamleby, att det finns en viss förståelse hos socialdemokraterna för en förändring av de specialdestinerade bidragen. Det är alltså en återgång till den uppfattning som Arne Andersson hade för snart tre år sedan. Jag hoppas att han tar ytterligare ett steg på denna väg och finner att de flesta av de specialdestinerade bidragen kan slopas. Vi moderater anser att man med fördel kan göra det och att man låter kommunerna få större möjligheter att själva administrera och lägga upp den kommunala verksamheten. Det blir antagligen både billigare och effektivare. Det visar också Jan Thore Pedersens undersökning, som jag tidigare i kväll har refererat till. Det finns alltså mycket pengar att spara på att gå till väga på det sättet. Låt mig, herr talman, säga att det är en av de vägar som vi påvisar när det gäller att spara inom den kommunala sektorn utan att minska servicen.
Herr talman! För att reda ut begreppen i fråga om energiskatten skall jag läsa innantill på s. 62 i finansutskottets betänkande 30. Där står följande: ”Den föreslagna energiskattehöjningen kan ses som ett led i den för år 1990 planerade skattesänkningen på arbete — genom t.ex. sänkta skattesatser och/eller skattereduktion.”
Prot. 1988/89:129 Herr talman! Jag har inte klassat ut enskilda initiativ, Anne Wibble. De — 6 juni 1989 kan i någon mån medverka till vissa lösningar, men jag hävdar att de inte ä ä i SR Den kommunala löser problemen på det sätt som Anne Wibble och andra vill göra gällande. Köln De tycks mena att enskilda initiativ är patentlösningen på problemen inom den offentliga sektorn. Så är inte fallet, även om de kan vara ett medel bland många andra. I övrigt finns det ingen anledning för mig att ytterligare kommentera de inlägg som har gjorts i debatten.

Herr talman! För inte så länge sedan ratificerade för Sverige denna kammare den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse. Konventionens syfte är att bidra till att stärka och trygga den kommunala självstyrelsen i Europa och att fastslå vissa grundläggande principer för statens förhållande till kommunerna. I det här sammanhanget kan det vara intressant att påminna om vad som står i artikel 9, som reglerar kommunernas ekonomiska resurser. I första punkten söker man säkerställa att kommuner inte berövas sin frihet att själva bestämma hur utgifter skall prioriteras. Här skrivs också att det är en grundläggande plikt för kommunalt förtroendevalda att på basis av ett politiskt ställningstagande väga nyttan av tillhandahållna tjänster mot kostnaden för kommunens skattebetalare eller den som utnyttjar tjänsten. Att centrala eller regionala lagar kan sätta generella gränser för kommunens beskattningsrätt godkänns, men, skriver man explicit, dessa får emellertid inte hindra att den kommunala ansvarsprocessen fungerar effektivt. Det sägs dessutom att skyddet av ekonomiskt svagare kommuner kan kräva inrättande av ekonomiska utjämningssystem. Men, skriver man, sådana förfaranden eller åtgärder får inte minska kommunernas handlingsfrihet inom deras eget ansvarsområde. Vidare slås fast att bidrag till kommunerna såvitt möjligt inte skall öronmärkas för att finansiera speciella projekt. I ljuset av dessa citat är det uppenbart att regeringen med förslaget till Robin Hood-skatt till det yttersta anstränger gränserna för det acceptabla efter att ha ratificerat den aktuella konventionen. För det är alldeles klart att kommunernas handlingsfrihet inom deras eget ansvarsområde minskar med denna extraskatt. För folkpartiet är det fullständigt oacceptabelt att kommuner som sköter sin ekonomi, som gör de prioriteringar som artikel 9 talar om och som vårdar sig om skattebetalarnas pengar skall straffas genom extra pålagor. Denna skatt skall dessutom beräknas med en progressivitet som är fullständigt hårresande. Om skatteunderlaget stiger från 120 96 till mellan 125 och 130 96 av medelskattekraften, då ökar progressiviteten på avgiften med 100 96 för att vid 140 Je skatteunderlag ha ökat med 900 96. Figuren Robin Hood har i sagan en hjältes skimmer och är ett fullständigt galet epitet på regeringens extra skatteutjämningsavgift. Anne Wibble har genom sitt exempel illustrerat det på ett utmärkt sätt. Förslaget är ingenting 161 skötsamma kommuners skattemedel, som leder till att man på vissa håll tvingas höja skatten för att klara avgiften till staten och sina åtaganden till kommuninvånarna. Lika illa är kanske ändå de psykologiska signaler som regeringen skickar till landets kommuner. De säger i korthet att det inte är någon idé att vara sparsam med skattebetalarnas pengar, att det inte är någon idé att rationalisera och bli mer effektiv, att det inte är någon idé att öka kostnadsmedvetandet, för då kommer regeringen att öka sina utdebiteringar ytterligare. En ytterligare aspekt på denna rövarskatt är att den allra hårdast drabbar Stockholms län. Inte mindre än 250 miljoner av skattebetalarnas pengar dras in — och detta i en region där de kommunala kostnaderna för den kommunala verksamheten, både när det gäller enskilda människors behov och när det gäller drift och investeringar i stort, är högre än i det övriga Sverige. Ett mycket tydligt exempel är att Stockholms läns landsting skall sörja för vården av 70 90 av landets HIV-smittade och aidssjuka utan att få någon nämnvärd extrainsats för det. Till detta kommer bördorna på denna region med 10 96 investeringsavgift på bygginvesteringar och fördubblad fastighetsskatt. Herr talman! Jag vill dessutom något kommentera den höjning av skatteutjämningsavgiften som också ligger i förslaget. Debatten har länge handlat om de brister som finns i det nuvarande systemet, och kritiken från kommunerna inriktar sig på två huvudlinjer. Den ena är att det nuvarande systemet är alltför centralstyrt med sin hårda specialdestinering, den andra är att de förutsättningar som utjämningsbidraget fördelas efter inte ger en rättvisande bild av de behov som kommunerna har. Kort och gott kan man säga att pengarna inte går till de kommuner som bäst behöver dem, och de kommuner som får pengar kan inte använda dem på bästa möjliga sätt. Vad föreslår då majoriteten? Jo, i stället för att ordentligt reformera ett dåligt skatteutjämningssystem, som inte fyller den funktion det skall göra, höjer man avgifterna för att hjälpligt täcka in de automatiska kostnadsökningarna. Arne Andersson sade att det kunde finnas skäl att ompröva fördelningen, men då måste jag ställa frågan: Varför gör ni inte det då? Folkpartiet har i flera sammanhang förespråkat ett skatteutjämningssystem som dels har andra variabler än i dag, dels är mer generellt än i dag. På så sätt skulle kommunerna stimuleras till effektivitet och kostnadsmedvetenhet, deras självbestämmande skulle öka, och dessutom skulle vi leva upp också till andan i den konvention om kommunal självstyrelse som vi just har ratificerat. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet har skrivit under.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att i denna sena timme med ett kort inlägg göra vissa principiella anmärkningar beträffande kommunernas ekonomi. De har sin grund i den gröna ideologin. Decentralisering och demokratisering är utgångspunkten för vår syn på kommunernas verksamhet. Vi tror att besluten i allmänhet blir bättre när de Prot. 1988/89:129 fattas nära dem som är berörda, och vi tror att man frigör människors 6 juni 1989 kreativitet och handlingskraft då de känner att de kan påverka. Därför skall enligt vår uppfattning allt som inte nödvändigtvis behöver beslutas på nationell nivå hänvisas till landsting och kommuner — och inom kommunerna till kommundelsnämnder. Därför anser vi inom miljöpartiet också att kommunerna skall ha stor makt över sin ekonomi. Vi tycker att det är mycket egendomligt att inte all fastighetsskatt går till kommunerna, eftersom det är kommunerna som får bära de kostnader som fastigheterna åsamkar det allmänna. Fastighetsskatten är ju i andra länder dessutom den dominerande intäkten för kommunerna. Likaledes borde företagen betala skatt i kommunen, eftersom de utnyttjar kommunens service på ett flertal sätt. Och naturligtvis skall även ägare av fritidshus betala fastighetsskatt i kommunen. Det har skett ett antal besynnerliga reformer i dessa avseenden här i landet på senare tid. Kommunalskatten är för de flesta den tyngsta skatten. Vi tycker i och för sig att den kunde vara ändå tyngre, dvs. att kommunerna skall betala all den kommunala verksamheten inkl. skola och barnomsorg. Men för att det skall vara möjligt, måste kommunalskatten reformeras och förmodligen göras progressiv. Vidare måste ett väl fungerande skatteutjämningssystem införas. Det betyder att kommuner med hög skattekraft skall betala in pengar till en interkommunal utjämningsfond, och kommuner med låg skattekraft skall ha rätt att dra pengar från denna fond. Och med skattekraft menas inte bara skattekronor per invånare, utan även andra faktorer som åldersfördelning och geografiska förhållanden skall vägas in. så Principen är inte ny. Den tillämpas i viss utsträckning inom svenska kyrkan när det gäller kyrkofonden, och inom kyrkan kan man dessutom hämta inspiration från Andra Korintierbrevet, 8 kap., verserna 13—15. Där talas det om bidrag mellan församlingarna i den första kristna kyrkan: ”Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.” Denna enkla och förnuftiga princip borde kunna tillämpas även på dagens svenska kommuner och landsting. Den överensstämmer med miljöpartiets solidaritetsprincip: solidaritet mellan människor i vårt eget land. Den praktiska lösningen heter en interkommunal utjämningsfond. Det finns inga rimliga skäl att den kommunala skatteutjämningen skall passera statens kassa. Den kan lika väl hanteras av Kommunförbundet, men naturligtvis måste staten fastställa reglerna för utjämningen. Vidare är det självklart att riksdagen skall fastställa minimikrav för skola, barnomsorg, äldrevård och mycket annat, men staten borde upphöra med att lämna bidrag till dessa verksamheter. Med en väl fungerande kommunal skatteutjämning och ett reformerat kommunalskattesystem borde hela statsbidragssystemet kunna avskaffas. Dagens system, där riksdagen i stor utsträckning köper kommunal följsamhet till riksdagens direktiv, är förnedrande och demoraliserande. 163 beskattningsrätt, men med sina skattepengar skall kommunerna själva sköta sina angelägenheter. Det krävs förmodligen att man inför starkare sanktioner mot de kommuner som inte följer lagarna. Om indragna statsbidrag inte längre blir en möjlig metod, får man förmodligen tillgripa böter. Både kommunala nämnder och kommunfullmäktige som fattar olagliga beslut borde kunna bötfällas. Dagens läge, där kommunerna praktiskt taget ostraffade kan strunta i lagarna, är inte bara skadligt för den allmänna laglydnaden i landet, utan det hindrar också reformer som syftar till att vidga den kommunala kompetensen. Dessa synpunkter ligger en bra bit från dagens detaljdiskussion i finansutskottets betänkande, men de reservationer som miljöpartiet lagt i utskottet pekar alla i den riktning som jag har antytt. Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 6, 10 och 16.

Herr talman! När jag inträdde i finansutskottet för tio år sedan, satt Kjell-Olof Feldt fortfarande på andra sidan bordet. Sedan 1981 har vi haft minoritetsregeringar, vilket betytt att budgetförslag inte varit garanterade majoritet. Men aldrig förr har jag upplevt en sådan röra som under de senaste veckorna, när finansutskottet försökt lägga fast den ekonomisk-politiska kursen. Det är inte svårt att instämma i LO-ekonomernas slutsats att socialdemokraterna håller på att tappa greppet om den ekonomiska politiken. Till denna röra bidrog i hög grad regeringen genom att i kompletteringspropositionens form presentera vad som var nästan ett helt nytt budgetförslag. Ovanpå detta hängdes dessutom ärenden som inte hade det minsta med ekonomisk politik att göra. Det verkar som om regeringen har svarat på riksdagens ansträngningar att få en jämnare arbetsfördelning under våren genom att vänta med sina förslag till senast möjliga tidpunkt. Detta förfaringssätt har tidigare kritiserats från denna talarstol, och det är med tillfredsställelse jag konstaterar att ett enigt utskott har bifallit ett moderat motionsyrkande om att riksdagen nu skall ge regeringen sitt missnöje till känna på denna punkt. Att vi nu upplever den stora oredans tid beror emellertid inte bara på det formella tillvägagångssättet. En starkt bidragande orsak är tankeoreda hos regeringen. I valrörelsen medgav t.o.m. finansministern själv att han gjort sig skyldig till ett tankefel, när han hävdat att en marginalskattesänkning måste finansieras genom höjning av annan skatt. Under hösten förekom det sedan från finansdepartementets sida mycket tal om utbudsekonomi genom skattelättnader och avreglering. I en tidningsintervju avgav finansministern följande bekännelse: ”Jag tror inte på "fine tuning” lika mycket som förut ... Hushållen har tillgångar på tusen miljarder — belånade till 350 miljarder. Därmed har hushållen stora möjligheter att parera exempelvis en skattehöjning. Man drar inte ned konsumtionen för att finansministern drar åt svångremmen en aning.” I praktiken handlade visserligen regeringen annorlunda, t.ex. genom förslaget om en vinstskatt. Men i finansplanen i januari höll Kjell-Olof Feldt ändå fast vid sina nyvunna insikter: ”Den strama finanspolitiken bör drivas vidare även under kommande år. Därvid bör inte höjningar av skattetrycket användas som finanspolitiskt instrument. Det totala skattetrycket bör inte stiga ytterligare. Höga skattesatser orsakar störningar i ekonomin och skattehöjningar försvårar möjligheterna att få ned prisoch löneökningstakten i nivå med den i våra konkurrentländer.” Det var så sant som det var sagt. Så kom då kompletteringspropositionen. Trots att den var omfångsrik och innehöll mycket som inte hörde dit, var det ändå åtskilligt som saknades. Den i finansplanen utlovade utgiftspolitiska strategin var inte färdig för presentation, vilket får sägas vara anmärkningsvärt med hänsyn till att ändå den slutliga budgetregleringen står för dörren. Vidare hade det tänkta programmet för den offentliga sektorns förnyelse reducerats till några allmänna fraser samt synpunkter på huvudmannaskapet för skola och äldreomsorg. Men vad värre var: vad den ekonomiska politiken beträffar innebar den reviderade finansplanen ett återfall i högskattepolitik och selektiva styråtgärder. Det bärande temat var överhettning. Men finansministern förefaller ha missat att detta fenomen denna gång härrör från utbudsoch inte från efterfrågesidan. Det är inte många år sedan vi skulle ha betraktat tillväxttal under 2 Jo som tecken på avmattning. Den privata konsumtionen växer inte heller i någon anmärkningsvärt hög takt. Omsättningen i detaljhandeln är hittills i år oförändrad jämfört med förra året, och bilförsäljningen har sjunkit med 10 96. Och någon statsfinansiell lössläppthet kan man då rakt inte tala om, när statsbudgeten visar överskott och den offentliga sektorns finansiella sparande ligger kring 30 miljarder kronor. Trots detta bestod alltså finansministerns åtgärdspaket mest av skattehöjningar. Glömd var misstron mot efterfrågestyrning av keynesiansk modell. Borta var föresatsen att inte höja skattetrycket. Helt förflyktigad var den vishet som låg i konstaterandet några månader tidigare att höga skattesatser orsakar störningar i ekonomin och att skattehöjningar försvårar möjligheterna att få ned prisoch löneökningstakten i nivå med den i våra konkurrentländer. Herr talman! Regeringens ekonomiska politik framstod i detta läge som ytterligt motsägelsefull. Det var inte bara det att regeringen under det gångna halvåret brukat säga en sak och göra en annan. Och inte heller i första hand det att regeringen i finansplanen förespråkat en viss linje och nu i kompletteringspropositionen förordade motsatsen. Mest anmärkningsvärd var trots allt motsättningen mellan vad regeringen sade sig vilja åstadkomma och vad som kunde bedömas bli resultatet. Jag måste fråga finansministern: Hur kan regeringen tro sig kunna bekämpa inflationen genom prishöjande skatteskärpningar? Hur tänker man sig att kostnadsstegringen skall kunna hållas tillbaka genom att arbetskraftskostnaderna höjs? Hur kan man över huvud taget föreställa sig att lönerörelsen skulle kunna underlättas av åtgärder som försämrar reallönerna för arbetstagarna och höjer kostnaderna för arbetsgivarna? Hur resonerar man, när i en tid av brist på arbetskraft åtgärder sätts in som måste reducera arbetsutbudet? Dessa frågor kan inte besvaras på ett vettigt sätt. Vad kan då ligga bakom en sådan till synes huvudlös politik? Jag tror att förklaringen står att finna i en blandning av ilska och besvikelse. Ilskan riktar sig mot arbetsmarknadens parter, som dristat sig att överskrida finansministerns beställning på lönehöjningar av viss storlek i år och nästa år. Besvikelsen är en följd av kanslihushögerns misslyckande med att övervinna rörelsefundamentalisternas motstånd mot en omläggning av kursen i utbudsekonomisk riktning. Med detta konstaterande skulle man, herr talman, egentligen kunna lämna finansministern i fred resten av dagen, ty den uppgörelse om den ekonomiska politiken som träffats under utskottsbehandlingen har inte mycket gemensamt med vad regeringen ursprungligen föreslog. Kjell-Olof Feldt har visserligen sagt sig vara nöjd med den åtstramning som blir resultatet. Det framstår som överraskande, minst sagt, med hänsyn till att budgetsaldot har försvagats med ca 18 miljarder. Detta är nu delvis en synvilla orsakad av att vissa statsinkomster läggs utanför budgeten. Men jag kan inte tänka mig att finansministern är tillfredsställd med att socialdemokrater och centerpartister har enats om sådana produktionshämmande, utvecklingsfientliga vänsterståndpunkter som skärpta energiskatter och investeringsskatt. Det är inte kanslihushögerns linje. Liksom det ursprungliga förslaget innebär resultatet av utskottsarbetet att fel problem angrips med fel metod. Det har visserligen blivit mindre av regelrätta skattehöjningar, men mer av regleringar och politisk styrning. Hoppet om en kursomläggning i riktning mot ökad marknadsekonomi och större handlingsfrihet för medborgarna har fått en knäck. Tidpunkten för en sådan frigörelse skjuts ännu längre in i en oviss framtid. För detta får centerpartiet ta på sig ett stort ansvar utöver det ansvar som det nu iklätt sig för kommande ekonomiska svårigheter till följd av de beslut som skall fattas här i dag. Finansutskottets socialdemokrater med Anna-Greta Leijon i spetsen är kanske glada över att ha funnit en partner och på så sätt ha räddat regeringens fortbestånd. Men såväl uppträdandet under utskottsarbetet som föreliggande förslag ger intryck av att man sökt en uppgörelse bokstavligt talat till varje pris. Kompromissen vittnar inte om någon omsorg om rikets affärer utan får ses som en rent politisk handling. Utöver brådskan, improvisationerna och vägran att underkasta i hast framtagna lagförslag en lagteknisk prövning har man givit efter för ett slags oreflekterad Stockholms-fientlighet. Hur detta rimmar med socialdemokraternas strävan att förbättra sin ställning bland väljarna i storstadsområdena begriper jag inte. Årets panikpaket gör faktiskt skäl för benämningen i dubbel bemärkelse. Inte nog med att finansministern efter vanligheten i panik ville höja olika skatter. Sedan greps socialdemokraterna i riksdagen av panik i sökandet efter utvägar för att rädda regeringens ansikte. Med hänsyn till tidspressen är det inte så konstigt att även utskottsbetänkandet är fullt av motsägelser. Jag skall nöja mig med att ta fram en passus, som jag måste be att finansutskottets ordförande förklarar. På s. 75 heter det att den av finansutskottet förordade höjningen av energiskatterna kan ses som ett led i den för år 1990 planerade skattesänkningen på arbete — genom t.ex. sänkta skattesatser och/eller skattereduktion. För det första undrar jag hur en skattehöjning kan sägas vara ett led i en skattesänkning. För det andra vill jag gärna höra varför man talar om en skattesänkning på arbete — är det meningen att man i fortsättningen skall göra skillnad vid inkomstbeskattningen mellan förvärvsinkomster och kapitalinkomster? Och för det tredje är det naturligtvis intressant att få veta hur den inkomstskattesänkning skall se ut som borde vara presenterad redan i januari och allra senast innan budgetåret börjar. Skall den ha formen av sänkta marginalskatter, eller kan den verkligen enligt socialdemokraternas mening få formen av en skattereduktion, vilket ju skulle betyda att man går i motsatt riktning mot den stora omläggning 1991 som det talas så mycket om? Medan jag ändå besvärar Anna-Greta Leijon skulle jag också vilja höra henne förklara nästa mening på s. 75 i betänkandet. Det står där: ”Utskottet utgår från att den höjning av fastighetsskatten, som utskottet förordat, inte kommer att höja skattekvoten.” Vad är det fråga om egentligen? Har man kommit på någon ny, hittills okänd redovisningsform, som gör att en skattehöjning inte behöver registreras som en skärpning av skattetrycket? Eller är det bara en besvärjelse, med vilken man hoppas kunna betvinga något som rimligen inte går att undvika? Herr talman! Ser man på utgången av utskottsbehandlingen i sak, borde egentligen vi moderater ha skäl att känna oss rätt nöjda. I de stora frågorna har propositionen avstyrkts och moderata motionsyrkanden tillstyrkts. Det gäller förslaget om höjning av mervärdeskatten, likaså förslaget om höjd löneskatt och även propån att i ett slag slopa mjölksubventionerna. Men ändå går det inte att känna någon riktig glädje, ty benägenheten att träffa en politisk uppgörelse har varit starkare än strävan att forma en försvarbar ekonomisk politik. Ett bra exempel är barnbidraget. Det föreslogs höjt för att kompensera höjningen av mjölkpriset och kanske också momsen. Nu sker inget av detta. Ändå höjs barnbidraget mer än vad som ursprungligen föreslogs. Vad ligger det för åtstramning i detta? Belysande för prioriteringen av politik framför ekonomi är också alla dessa nya påfund som har tillkommit. Till dem hör förslaget om tvångssparande. Jag kan hålla med om att sparande är bättre än skattehöjningar. Men tvångssparande är en form av beskattning. Behovet av tvång är ju ett uttryck för att villkoren är så dåliga att sparandet inte kommer till stånd frivilligt. Vår uppgift som politiker är att skapa sådana förutsättningar som gör det förenligt med människors intresse att spara. Vi moderater har många gånger här i riksdagen framhållit att det kräver åtgärder av både generell natur, främst sänkt skattetryck och stabila spelregler, och särskilda stimulanser av inte minst långsiktigt bundet sparande, där medlen kanaliseras till näringslivets utbyggnad. Just när det gäller åtgärder för att stärka hushållens sparande har det hittills förelegat god åsiktsöverensstämmelse mellan de borgerliga partierna. Det gör det särskilt beklagligt att centern nu har tagit initiativ till tvångsåtgärder. Utskottsmajoriteten har valt en modell för tvångssparande, som i praktiken fungerar som en marginalskatteskärpning med 3 procentenheter och där pengarna hamnar hos staten, som redan har ett stort sparandeöverskott. Ett tecken på att den ena handen inte vet vad den andra gör är att samtidigt som regeringen erkänner riksgäldskontorets problem med ett allemanssparande som är både dyrt och svårkontrollerat från upplåningssynpunkt, hittar socialdemokraterna i riksdagen på något som får exakt samma verkan. Någon nämnvärd åtstramning skall man heller inte räkna med. Vi borde ha lärt oss vid det här laget — och finansministerns av mig tidigare citerade uttalande tyder på att insikten trängt in i kanslihuset — att människor i vad de upplever som goda tider slår vakt om och helst vill något utvidga sitt utrymme för privat konsumtion. Skattehöjningar — särskilt om de presenteras som endast tillfälliga — kompenseras då med minskat sparande eller ökad upplåning. Den enda grupp som verkligen får känna av effekterna av ett tvångssparande blir då de låginkomsttagare som har så små ekonomiska marginaler att de inte ens övergångsvis klarar ökade kreditkostnader. Själva utformningen av tvångssparandet är också full av egendomligheter. Både underlaget och formen för uttag av skatt skiljer mellan de två år som uppbörden skall ske. Och kan finansutskottets ordförande förklara det rättvisa i att av två personer med samma inkomst den som bor i en högskattekommun och därför redan från början har ett mindre utrymme för privat konsumtion skall tvingas spara mera än den som bor i en lågskattekommun och därför — allt annat lika — har mera över att spara av? Är det någon ny uttolkning av den hedervärda principen om skatt efter bärkraft? Och hur kan Anna-Greta Leijon vara så säker på att det just vid årsskiftet 1990-1991 inträder en konjunkturdämpning, som gör det lämpligt att då upphöra med denna extra pålaga och att sedan under den följande tiden återbetala pengarna? För de kommer väl säkert att återbetalas, Anna-Greta Leijon? Med stor säkerhet kommer ett tvångssparande, som föranleder frågor av detta slag, att utlösa negativa reaktioner, vilket tyvärr kan påverka inställningen till sparande i allmänhet. Ser man till den stabiliseringspolitiska åtstramningseffekten, kan åtgärden närmast liknas vid ett kraftfullt slag rakt ut i tomma luften. Det kan man tyvärr inte säga om de föreslagna skärpningarna av olika energiskatter. Jag ser socialdemokraternas beredvillighet att gå de produktionsoch tillväxtfientliga krafterna till mötes på denna punkt som ett förebud om att vi inte kan vänta någon omprövning av beslutet om förtida avveckling av kärnkraften. Vad värre är — näringslivet kan uppfatta det som en tydlig signal om vart dess framtida utbyggnad inte skall förläggas. Samma verkan får naturligtvis införandet av en investeringsskatt och förhöjd fastighetsskatt i Stockholm — Uppsala-regionen. Detta uppslag fanns inte i propositionen utan har framkommit under riksdagsbehandlingen. Utformningen präglas av det godtycke som olika slags tillfälligheter kan ge upphov till. Ursprunget till den slutliga kompromissen är regeringens förslag om en förhöjd löneskatt i alla Stockholmskommuner utom Norrtälje. I den moderata partimotionen pekade vi på den snedhet som skulle uppkomma mellan Astra i Södertälje och Pharmacia i Uppsala liksom mellan Scania i Södertälje och Volvo i Göteborg. Det tycks ha lett till att även Södertälje kommun undantagits. Å andra sidan har Uppsala tillkommit, vilket betyder att skevheten mellan Astra och Pharmacia består men nu åt andra hållet. En kommun i Stockholms län som sannerligen inte är överhettad är Nynäshamn, men den skall drabbas av de nya pålagorna. Om detta beror på att denna ort i min valkrets inte var omnämnd i den moderata motionen, ber jag Nynäshamn så mycket om ursäkt. Även den tidsmässiga avgränsningen är anmärkningsvärd. Det var så brått att stoppa planerade kontorsbyggen att ett utskottsbetänkande måste snabblevereras till kammaren, utan att vi reservanter fick tid att utveckla våra synpunkter i sak. Vad fastighetsskatten beträffar kan höjningen inte väntas påverka skatteuppbörden förrän tidigast som fyllnadsbetalning i april 1991 och förmodligen till största delen som kvarskatt våren 1992. Det är uppenbart att detta inte på något sätt kan bidra till en snabb avsvalkning av vad som beskrivs som en akut överhettning just nu. Det av utskottsmajoriteten uppgivna syftet med den höjda fastighetsskatten är att dämpa prisutvecklingen på kontorsfastigheter. Den effekten skall man inte alls räkna med. Investeringsskatten på nya kontorslokaler verkar rimligen i riktning mot en knapphetsprisstegring på området. Själva fastighetsskatten slår ju väldigt ojämnt, eftersom kontor som är belägna i industrioch bostadsfastigheter går fria och dessutom hyreskontrakten i allmänhet är så skrivna att skatten vältras vidare till hyresgästerna. Nej, vad det rör sig om är helt enkelt ett utslag av Stockholmsfientlighet, som särskilt drabbar de många små tjänsteföretag som etablerats i detta område. Då bör man betänka att den skada som tillfogas huvudstaden knappast kommer glesbygden till nytta. Resultatet blir i stället att lokalisering sker till större städer i andra länder, där man inte anlägger samma provinsiella synsätt som här uppe i vårt nordliga hörn. En annan innovation i finansutskottet är förslaget om en arbetsmiljöavgift. Egentligen är det förstås inte något annat än den föreslagna löneskattehöjningen, om än något reducerad. Utskottsmajoriteten talar mycket om att detta ingrepp skall ses som en utbudsstimulerande åtgärd. Tror verkligen Anna-Greta Leijon att en höjd skatt på arbete skall kunna öka arbetsutbudet? Även underlaget för denna skatt har försetts med godtyckliga avgränsningar. Det heter att småföretagarna har undantagits. Men det är en sanning med betydande modifikation. Den ensamföretagare som driver sin verksamhet i form av handelsbolag eller enskild firma klarar sig undan, medan den som däremot verkar inom ramen för ett aktiebolag får erlägga den nya skatten. Något hopp om utdelning ur den blivande arbetslivsfonden torde han inte hysa. Jag beklagar att man har övergivit den gamla principen att underlaget för arbetsgivaravgifter och egenavgifter skall sammanfalla. Herr talman! Detta var bara ett axplock bland alla de konstigheter som en närmare granskning av uppgörelsen i finansutskottet avslöjar. Men min uppgift här är främst att bedöma vad effekten kan komma att bli för Sveriges | ekonomi. Jag skall göra det genom att återge vad praktiskt taget samstämmi ga ekonomer från banker och intresseorganisationer har framhållit den senaste tiden. Det tillstånd som präglar samhällsekonomin — överhettad stagnation — kommer kort sagt att förvärras. Inflationstakten stiger och tillväxten sjunker. Förbättringen av bytesbalansen rör sig endast om felräkningspengar. Slutsatsen blir att svensk ekonomi går mot en rask försämring. Eftersom Föreningsbanken kan sägas vara närstående till en av kontrahenterna i uppgörelsen, kan det vara intressant att ta del av dess bedömningar mera i detalj och samtidigt skänka en saknadens tanke till Nils Åsling. Priserna stiger alltså snabbare än vad som tidigare förutsetts både 1989 och 1990, medan ökningstalen blir lägre för privat konsumtion, näringslivets investeringar och totalproduktionen. Sammanlagt för de två åren sänker paketet bruttonationalprodukten med närmare 1 96. Lönekostnaderna stiger däremot snabbare, vilket leder till sämre konkurrenskraft och därmed en lägre ökning av exporten. Vidare ökar tillväxten i den offentliga konsumtionen — genom att denna undantas från åtstramningen kommer den att svara för halva den ekonomiska tillväxten i Sverige nästa år. Det betyder i sin tur att arbetskraft går över från det privata näringslivet till den offentliga sektorn. Så långt Föreningsbankens ekonomer. Sammanfattningsvis konstaterar jag att paketet inte åstadkommer någon nämnvärd åtstramning och framför allt — och det är mest allvarligt — att det inte löser Sveriges långsiktiga ekonomiska problem, som inte består i för stor efterfrågan utan ligger på produktionssidan. Vad som i stället borde göras framgår av den för moderaterna och folkpartiet gemensamma reservationen 47. Där redovisas en politik som skapar förutsättningar för tillväxt och därigenom stigande välfärd. Grundläggande är respekten för hushållens och företagens krav på stabila spelregler. Inriktningen skall vara att undanröja tillväxthinder och stimulera ekonomins utbudssida, så att man utan efterfrågebegränsande åtgärder kan bibehålla dagens förhållandevis måttliga konsumtionsökning samtidigt som samhällsekonomisk balans upprätthålls. Det främsta tillväxthindret är det hårda skattetrycket. Vi ser det som nödvändigt att redan nästa år ta ett rejält steg mot lägre marginalskatter, samtidigt som det automatiska inflationsskyddet för skatteskalan återinförs. Denna skattepolitik är också nödvändig för att få till stånd en frivillig ökning av hushållens sparande. Den nödvändiga stramheten i finanspolitiken skall uppnås genom en restriktiv utgiftspolitik. I samband härmed blir det aktuellt att sälja statliga företag till enskilda intressen. Med intresse har jag noterat att regeringens egen utredare, en tidigare tjänsteman på Metallindustriarbetareförbundet, har föreslagit privatisering av statliga företag i en omfattning av mellan 40 och 50 miljarder. Låt oss trots industriministerns morranden hoppas att detta inte stannar vid en senkommen påminnelse om kanslihushögerns tidigare ambitioner. Tillväxthinder kan också lösas upp genom avreglering. De offentliga tjänstemonopolen skall brytas, så att det blir utrymme för enskilda alternativ inom exempelvis barnomsorg, utbildning och sjukvård. Det gäller också att få till stånd en ökad rörlighet på arbetsoch bostadsmarknaderna. Till kravet på fasta spelregler hör också en konsekvent växelkurspolitik. I reservation 56 förordar utskottets moderater och folkpartister en anknytning av den svenska kronan till EMS. Finansministern har ju nyligen varit ute i Europa och orienterat sig om det pågående integrationsarbetet. Då har han kanske också tänkt ut ett besked på frågan vari det kloka ligger i en ordning som under de senaste åren inneburit att kronan revalverats mot D-marken, och det i en ökande takt under senare tid. Så här borde alltså enligt vår reservationsvis framförda mening den ekonomiska politiken föras. Men så blir det inte. Majoriteten är betryggande för en uppläggning, som alltså innebär högre inflationstakt, snabbare kostnadsstegring, fortsatta stora underskott i bytesbalansen och avtagande tillväxt. Det sägs numera om vissa EG-länder liksom om både Nordamerika och Sydostasien att det där växer så det knakar. I Sverige knakar det utan att det växer. Vi måste tyvärr räkna med att vårt land genom den föreslagna ekonomiska politiken befäster sin bottenplacering i den internationella tillväxtligan, vilket betyder att välfärdsutvecklingen här hemma blir sämre än i andra jämförbara länder. Bilden blir inte ljusare av att den stora skatteomläggning som många knutit förhoppningar till i det uppkomna läget förefaller vara mera avlägsen än någonsin. I synnerhet sedan valutaregleringen nu avskaffats kan ändå en omläggning av kursen i marknadsekonomisk och utbudsstimulerande riktning inte i längden undvikas. Uppgörelsen mellan socialdemokraterna och centerpartiet i finansutskottet innebär tyvärr ett steg tillbaka. Jag tror att finansministern är medveten om detta. Förhoppningsvis skall han någon gång i en inte alltför avlägsen framtid kunna få sina partikamrater att ta fasta på att det här i kammaren går att bilda majoritet för en mer framåtsyftande politik. I avvaktan på detta yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer till finansutskottets betänkande nr 30 som de moderata ledamöterna står bakom.

Herr talman! Finansutskottets betänkanden 30 och 36 beskriver en ekonomisk politik som är resultatet av en omfattande kohandel mellan socialdemokrater och centerpartister. Det som till slut rekommenderas av denna röd-gröna koalition — passande tryckt i en röd och en grön liten bok — är tredjesorteringen av ekonomisk-politiska åtgärder. Det är inte vad någon ville ha i första hand, inte ens i andra hand, dvs. inte ens sekunda vara. Det är ett hopkok på vad som blev över — tredjesorteringen. Principen — om det finns någon — förefaller ha varit att blanda och ge och sedan slumpmässigt dra några kort ur en kortlek med skattehöjningar. Beredningen av lagarna om tvångssparande och skattehöjningar har varit under all kritik. Någon lagrådsgranskning har inte skett av förslagen om arbetsmiljöavgift, investeringsskatt eller extra fastighetsskatt. Vi krävde lagrådsgranskning när frågan behandlades i utskottet, men en majoritet röstade emot. Det skäl som anfördes var att fördröjningen skulle skapa ”avsevärt men”. ”Avsevärt men” skulle möjligen uppkomma för några av riksdagens ledamöter som skulle behöva vara kvar i Stockholm några dagar till. Men jag anser inte att det är ett acceptabelt skäl för att inte bereda lagförslag. Och det kan rimligen inte gälla den extra fastighetsskatten, eftersom den skall tas ut först vid 1991 års taxering, dvs. för inkomståret 1990. Lagrådet skulle ha kunnat granska förslaget hela sommaren och beslut skulle ha kunnat fattas i höst. Inte ens de utskott i riksdagen som är närmast berörda och har sakkunskap på området har fått yttra sig över lagförslagen. Detta är sannerligen inte ett tillvägagångssätt som är ägnat att stärka riksdagens betydelse och anseende, vilket centerpartiet tydligen tycks tro. Det är i stället, menar jag, en mycket anmärkningsvärd nonchalans när det gäller tillvägagångssättet vid lagstiftning. Att socialdemokraterna är nonchalanta vid stiftandet av lagar har de visat med önskvärd tydlighet flera gånger. Precis samma brist på granskning fanns nämligen i fråga om den särskilda skatten på företagsvinster, en av finansministerns nyårssmällar. För exakt en vecka sedan stödde centern här i kammaren en trepartireservation om avslag på vinstskatten, därför att beredningen hade varit bristfällig. Lagrådet hade visserligen fått yttra sig, men anförde att det bara hade haft begränsade möjligheter att ”bedöma sådana frågor om lagstiftningens praktiska konsekvenser och tillämpning som avses i 8 kap. 18 § tredje stycket 3-5 regeringsformen”. Exakt samma formulering återkommer i lagrådets yttrande över förslaget till tvångssparande. De andra lagförslagen har lagrådet över huvud taget inte fått yttra sig över. Då, för en vecka sedan, sade centern, tillsammans med moderater och folkpartister: ”Denna brist i beredningsförfarandet är av så allvarlig karaktär att ett avslag på propositionen är motiverat redan av detta skäl.” Nu, bara en vecka senare, struntar centern totalt i detta. Varför, Gunnar Björk? Är det så roligt att gå samman med socialdemokraterna att ni i centern är beredda att åsidosätta lagar och regler på ett sätt som ni fördömde för en vecka sedan? Hastverk och genvägar har inte varit ovanliga i regeringens politik under de senaste åren. Nu tycks de sprida sig även till riksdagen och dessutom omfattas inte bara av socialdemokrater utan även av centerpartister. Hela karusellen startade, herr talman, när Kjell-Olof Feldt i den reviderade finansplanen lade fram förslag som så uppenbart stred mot vad han tidigare hade sagt. I höstas avvisades åtstramning. Även finansutskottets ordförande sade här i kammaren nej till åtstramning ”för att det är svårt att i dag se finanspolitiken som ett särskilt verksamt medel mot den lånefinansierade konsumtionsuppgång som driver upp importen”. Hon fortsatte: ”Och en omplacering av tillgångar och skulder är inte något som man enkelt hejdar med budgetpolitiska insatser.” Just det, alldeles riktigt. I november förra året sade Kjell-Olof Feldt i en intervju, som redan har citerats av Lars Tobisson, men som faktiskt förtjänar att upprepas: ”Jag tror inte på "fine tuning” lika mycket som förut. Hushållen har tillgångar på tusen miljarder kronor — belånade för 350 miljarder. Därmed har hushållen stora möjligheter att parera exempelvis en skattehöjning. Man drar inte ned på konsumtionen kortsiktigt för att finansministern drar åt svångremmen en aning.” I finansdebatten den 8 mars var temat åter att åtgärder inte bör vidtas för att strama åt efterfrågan. Finansministern talade om åtgärder för ”att förbättra ekonomins sätt att fungera”. Han efterlyste ”djärvhet och eftertanke” — vi behöver ”tänka nytt och fritt”, sade han. Efter de förhoppningar Feldt då väckte måste dagens betänkande och förslag betraktas som platt fall. Jag vill därför fråga både Anna-Greta Leijon och Kjell-Olof Feldt: Tror ni på vad ni säger? Eller vad är det som har hänt sedan den 8 mars som fått er att helt ändra åsikt? Herr talman! Om man antar att åtstramning verkligen vore önskvärd, blir nästa fråga om de föreslagna åtgärderna får sådana effekter. Här tycks det föreligga stor oklarhet, och motstridiga besked ges på var och varannan sida i betänkandet. Arbetsmiljöavgiften drar in 6,6 miljarder kronor under budgetåret, sägs det, till en ny kollektiv fond. Åtstramning, säger socialdemokraterna och centern. Men på nästa sida står att pengarna genast skall användas för olika insatser. Vad gäller? De höjda energiskatterna drar in 2,7 miljarder under budgetåret. Åtstramning, säger socialdemokraterna och centern. Men pengarna skall användas för att sänka inkomstskatten och skatter på arbete, säger de sedan. Vad gäller? Just på denna punkt finns tydligen oenighet mellan socialdemokraterna och centern. I debatten i går kväll om kommunernas ekonomi hävdade centern att det inte skulle bli någon åtstramning av de höjda energiskatterna, medan socialdemokraternas talesman hävdade motsatsen. Jag upprepar därför min fråga till finansutskottets ordförande: Vad gäller? Straffskatterna i Stockholm-Uppsala-området — investeringsskatten och den extra fastighetsskatten — antas dra in mellan 0,5 och 1 miljard kronor. Åtstramning, säger socialdemokraterna och centern, trots att pengarna inte betalas in förrän 1991 eller 1992. Och pengarna skall användas för att stimulera bostadsbyggandet i regionen, säger de sedan. Vad gäller egentligen? Det verkar, såvitt jag kan förstå, inte alls handla om åtstramning utan rätt och slätt om den gamla vanliga socialdemokratiska skattehöjningspolitiken för att betala för nya utgifter. Förslagen om barnbidrag och mjölksubventioner skulle inte ens i regeringens ursprungliga förslag ge någon åtstramning utan bara omfördelning. Nu blir det i stället en kraftig stimulans. Hur rimmar detta med kravet på åtstramning? Tvångssparandet antas dra in 7,6 miljarder kronor under budgetåret. Åtstramning, säger socialdemokraterna och centern. Men det motsägs av nästan alla andra bedömare. De som kan drar i stället ner på sitt frivilliga sparande. Däremot kan man starkt befara att det blir en kraftig stimulans när pengarna skall betalas tillbaka. Statsrådet Engström har redan öppnat för att pengarna inte alls kommer tillbaka förrän långt senare. Vad gäller? Summan av dessa frågetecken är ett sammelsurium av osäkerhet. Några säkra effekter av de föreslagna åtgärderna finns naturligtvis. Tyvärr är de helt negativa för den svenska ekonomin. Arbetsmiljöavgiften är en löneskatt, precis som den allmänna löneavgiften i regeringens ursprungliga förslag. Det leder direkt till ökade lönekostnader och därmed ökade priser — och det i ett läge där för stora lönekostnadsökningar och för stora prisökningar är det dominerande problemet. Problemen i ekonomin kommer att förvärras. Investeringsskatten i Stockholmsområdet fördyrar byggandet — när byggkostnadsökningarna redan är alldeles för stora. Jag vill citera ur finansutskottets betänkande FiU10i höstas, där socialdemokraterna om just detta förslag till investeringsskatt sade följande: ”En investeringsavgift — — — skulle verka kraftigt kostnadsuppdrivande. Utskottet ser därför inget stabiliseringspolitiskt motiv till att införa den i motionen föreslagna investeringsavgiften.” Vad har fått er att ändra uppfattning, Anna-Greta Leijon? Den extra höjningen av fastighetsskatten i Stockholm —Uppsala-området kommer med säkerhet att omedelbart fortplantas i höjda lokalhyror — så är nämligen de flesta hyresavtal skrivna. Lokalhyrorna är sannerligen redan höga nog för småföretagare och hantverkare i regionen, och det tycks mig rejält dumt att aktivt medverka till att höja dem ytterligare. De höjda eloch oljeskatterna kommer omedelbart att slå igenom i höjda priser, och det i ett läge när de internationella energipriserna redan är på väg upp. Den alltför höga inflationen är ju det stora problemet. Vari ligger då finessen med åtgärder som ytterligare driver upp priserna? Hela energibeskattningen är för övrigt föremål för utredning. Så sent som för några veckor sedan avslogs en mängd krav på höjning av energiskatter just med hänvisning till pågående utredningsarbete. Nu gör socialdemokraterna och centern helt om och föreslår rejäla höjningar! Herr talman! Sanningen är ibland så enkel att de alltför listiga lurar sig själva. Högre priser kan aldrig leda till lägre priser. Högre skatter kan aldrig leda till lägre skatter. Utskottet säger sig ”utgå från” att de föreslagna skattehöjningarna inte leder till höjt skattetryck. Det är ungefär lika dumt som att ”utgå från” att 1+1 blir 1, när varje grundskolebarn vet att 1+1=2. I finansplanen från i januari står att skattehöjningar inte skall användas som finanspolitiskt medel. Finansministern har också flera gånger sagt att skatterna nog kan sänkas. Det låter ju bra. Det är bara det att han ständigt lägger fram förslag som i stället leder till skattehöjningar. Jag vill därför fråga Kjell-Olof Feldt: När tänker socialdemokraterna sluta höja skatterna? Både centern och socialdemokraterna brukar ofta berömma sig av sina fördelningspolitiska ambitioner. Genom de nu tillyxade förslagen kommer man att särskilt klämma åt låginkomsttagare och pensionärer. Tvångssparandet innebär att alla skall betala in extra skatt, 3 2 till. Den som redan sparar kan lätt minska sitt vanliga sparande, så att det för en sådan person inte blir något särskilt problem. Men den som inte har råd att spara i daglöntagare med låga inkomster, pensionärer med liten ATP — för honom eller henne kan 50 kr. eller mer i tvångssparande varje månad skapa mycket stora bekymmer. Är det en rättvis fördelningspolitik att bara klämma åt dem som saknar eller har små marginaler? Nolltaxerare slipper helt undan. Är det rättvis fördelningspolitik? Den som har stora avdrag och begärt jämkning av skatten slipper lindrigare undan till hösten. Är det rättvis fördelningspolitik? Den som bor i en högskattekommun — Åsele, Sorsele eller någon annan i Norrlands glesbygd — måste tvångsspara mer än den som bor i en lågskattekommun, som Täby där jag bor. Är det rättvis fördelningspolitik? Pengarna från arbetsmiljöavgiften skall samlas i en fond, varur företagen sedan får ansöka om bidrag för olika insatser. Det betyder att den som redan lagt ner pengar på att förbättra sin arbetsmiljö ingenting får utan bara får vara med och betala till den som varit försumlig och ingenting gjort. Är det rättvist? Herr talman! I stället för denna skattehöjningssoppa som centern och socialdemokraterna kokat ihop borde den ekonomiska politiken läggas upp efter en mer långsiktigt stabil strategi som angriper de verkliga problemen. Det är inte åtstramning med skattehöjningar som behövs utan en mer utbudsinriktad politik. Och därav finns intet i dagens betänkande. Detta har också mött berättigad kritik från praktiskt taget alla ekonomiska bedömare. Det allvarligaste problemet i svensk ekonomi är den dåliga utvecklingskraften. Den ekonomiska tillväxten i Sverige är bara hälften så stor som i OECD-länderna. Prisökningarna däremot är ständigt högre än i omvärlden. Den dåliga tillväxten betyder att Sverige slår i kapacitetstaket snabbare än andra länder. Sverige klarar inte en måttlig ökning av konsumtionen utan att det skapas flaskhalsar, brist på arbetskraft, underskott i utlandsbetalningarna och stora prisoch löneökningar. Det kan möjligen vara bestickande att försöka skapa balans genom att strama åt och minska konsumtionsökningen. Om detta lyckas — vilket ingalunda är säkert — blir det balans på låg nivå. Det är också vad socialdemokrater och centerpartister bedömer kommer att ske i Sverige. Tillväxten sjunker till under 1 96 nästa år. Den privata konsumtionens ökning som nu ligger på ungefär 1,5 20 dämpas till bara 0,5 26. Det räcker knappt till för de allt fler pensionärerna, så ingenting blir kvar för löntagarna. I stället för att minska konsumtionen, så att det blir balans på låg nivå, borde man öka produktionen, så att det blir balans på hög nivå. Det är vad vi i folkpartiet har föreslagit. Den politiken beskrivs också i den reservation om den ekonomiska politikens riktlinjer som vi har gemensam med moderaterna. I princip handlar det om några ganska enkla saker. För det första handlar det om ett rejält steg i skattereformen redan 1990. En stor skattereform med sänkta marginalskatter och enhetlig kapitalbeskattning är nog den mest angelägna reformen i Sverige. Enligt min uppfattning finns det inget skäl att vänta till 1991. Om man vet att något är rätt och viktigt, bör man handla genast. Hur kan regeringen, Kjell-Olof Feldt, ta på sitt ansvar att alldeles i onödan vänta ett helt år extra? Folkpartiet har föreslagit att marginalskatten sänks redan 1990. Den som i dag har 47 96 skatt på en inkomstökning bör få skatten sänkt till 40 26 och den som har 61 90 skatt på en inkomstökning bör få skatten sänkt till 46 20. Även de som har högre eller lägre inkomster bör få sänkt marginalskatt. Självfallet måste det automatiska inflationsskyddet återinföras, så att inte prisökningarna tillåts smyghöja skatten igen. Detta skulle motsvara ungefär en tredjedel av hela skattereformen såsom denna har skisserats hittills. Regeringen säger gång på gång i den reviderade finansplanen att en skattereform är den viktigaste åtgärd som kan vidtas för att öka arbetsutbud och produktion och få ekonomin att fungera bättre. Men inga förslag läggs fram. Mot denna bakgrund måste jag fråga: Tror Kjell-Olof Feldt själv på vad han skriver i den reviderade finansplanen? Om det är så, varför gör han då ingenting? För det andra krävs det rejäla stimulanser för hushållens frivilliga sparande. Jag tar mig friheten att ägna mig åt ett litet räkneexempel. Hushållens sparande ligger i dag på ungefär minus 3 96. I andra länder som har liknande socialförsäkringssystem ligger sparkvoten på omkring 10 96 — alltså plus 10 26. Det vore önskvärt att nå dithän även i Sverige. Men för att inte vara orealistisk skall jag begränsa mig till att studera vad som händer om sparkvoten i Sverige låg på 0 9 i stället för minus 3 20. Det skulle motsvara en ökning av hushållssparandet med knappt 3 procentenheter, eller ungefär 15 miljarder kronor. Nästan hela underskottet i utrikesbalansen skulle försvinna. Efterfrågan skulle dämpas frivilligt, utan negativa effekter av tvångssparande och skattehöjningar. Folkpartiet har lagt fram ett stort antal förslag som, om de förverkligas, skulle kunna medverka till att öka hushållssparandet. Det handlar då om långsiktigt bundet sparande i bank på samma villkor som sparande i försäkringsbolag, startsparande för barn och ungdom, avskaffandet av löntagarfonder, utförsäljning av statliga företag, slopande av straffskatten på anställdas vinstandelar m.m. Nog är det uppochnedvända världen. Först vill ju regeringen försämra villkoren i det frivilliga sparandet, i allemanssparandet, så att folk sparar mindre och sedan inför man tvång för att få folk att spara mer! Den tredje förändringen gäller förnyelsen av den offentliga sektorn. I socialdemokratisk tappning har denna förnyelse pågått i snart sju år. Det enda som skett är i stort sett att det har varit några charmkurser för offentligt anställda chefer och att vi fått viss lagstiftning som i praktiken förbjuder förskollärare att starta enskilda dagis. I de treårskalkyler som finns i den reviderade finansplanen redovisas, att om ingenting görs åt de offentliga utgiftssystemen, främst socialförsäkringssystemen, kommer utgifterna att öka med ungefär 1 procentenhet per år som andel av bruttonationalinkomsten. Det betyder ett skatteökningsbehov av 10 miljarder kronor per år om ingenting görs. Bara under de senaste dagarna har det kommit larmrapporter om kostnadsökningar inom sjukförsäkringen. Det handlar om flera miljarder kronor i extra utgiftsökning bara på ett enda år. Detta problem var ett av de ting som regeringen i januari lovade att återkomma till. Därav har blivit intet. Herr talman! Efter den genomgång som Lars Tobisson och jag har gjort av de olika förslag till ekonomisk politik som finns i dagens betänkande är det alldeles uppenbart att det i verkligheten inte handlar om ekonomisk politik. Regeringen har ingen ekonomisk politik. Dagens mischmasch handlar rätt och slätt om att rädda ansiktet på regeringen — att rädda regeringen kvar vid makten. Och detta har centerpartiet lånat sig till! Jag yrkar bifall till alla folkpartiets reservationer.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att tala om de återupptäckta ekonomiska problemen. Det är faktiskt så, att svenska folket i sju år har invaggats i föreställningen att vi har haft en strålande ekonomisk utveckling i landet. Vem minns inte den uppiskade krisstämning som rådde under de icke-socialistiska regeringsåren? Tidningarnas löpsedlar hade feta rubriker om arbetslöshet och skuldkris. Och vem minns inte de fackeltåg som under natten skred fram för att demonstrera mot vad som kallades social nedrustning? Men senare förändringar, som varit av större omfattning, har mötts av mycket liten uppmärksamhet. Oppositionen fick det att framstå som om svensk ekonomi stod vid ruinens brant och att vi tog raska kliv framåt mot branten. Den verklighetsbeskrivningen var partipolitiskt dikterad för att skapa konfrontation. Det förde dock med sig att svenska folket blev medvetet om att det fanns ekonomiska problem. Ett visst krismedvetande började framträda. Men plötsligt hände något! Efter regeringsskiftet 1982 blev situationen på kort tid som förbytt. Den kraftiga devalveringen råkade sammanfalla med upptakten till en internationell högkonjunktur. En rad andra faktorer spelade också Sverige i händerna. Utvecklingen av ekonomin vände ganska snart till det bättre — underligt hade det varit annars. Men vad som förändrades ännu snabbare var den allmänna synen på det ekonomiska läget. Visst minns vi den socialdemokratiska valaffischen med den framgångsrike yuppien med sin sportbil, sin surfingbräda och sin dalmatiner. Krisstämningen ersattes av Klondykestämning. Man frågar sig: Var det verkligen så enkelt att lösa problemet med de ekonomiska obalanserna? Räcker det att förändra växelkursen och förlita sig på den internationella konjunkturen? Nej. Problemen i svensk ekonomi är nämligen i grund och botten av strukturell art. De grundläggande problemen har förblivit olösta under hela den socialdemokratiska regeringstiden efter 1982. Detta har oppositionen gång efter annan påtalat — senast i mars i år, alltså för bara ett par månader sedan. Av regeringen har väljarna fått andra besked. En psykologisk beredskap för kärva åtgärder har inte byggts upp. I stället har den beredskap som fanns efter 1982 raserats. Mot bakgrund av detta är det inte att förvånas över att reaktionerna på Kjell-Olof Feldts kompletteringsproposition blev så pass kraftiga bland allmänheten. Utan föregående varning bad ju Kjell-Olof Feldt om förståelse för en åtstramning på i storleksordningen 30 miljarder kronor. Men trots allt är det positivt att de grundläggande ekonomiska problemen på detta sätt har erkänts och åter förts fram i ljuset. Det kan ge underlag för en nödvändig sakdebatt om hur vi långsiktigt kan förbättra svensk ekonomi. Herr talman! Kompletteringspropositionens förslag var helt oacceptabla för centerpartiet. Det föreslogs att mervärdeskatten skulle höjas med 2 procentenheter, att arbetsgivaravgifterna via den allmänna löneavgiften skulle höjas med, likaledes, 2 procentenheter, och att Stockholmsområdet skulle belastas med en ytterligare höjning av löneavgiften med 3 procentenheter — sammanlagt en höjning med 5 procentenheter. Därför är den lösning för Stockholmsregionen som nu skisseras av majoriteten en klar förbättring; jag återkommer till det. Vidare föreslogs att mjölksubventionerna skulle avvecklas i ett enda steg och att barnfamiljerna — via barnbidragen — inte skulle kompenseras fullt ut för höjningen av mjölkpriset. Vi menar från centerns sida att dessa åtgärder var alltför långtgående. De skulle snarast bidra till att man förvärrar obalansen i ekonomin. Inflationen skulle stiga till 8,3 26 och den ekonomiska tillväxten skulle 1990 sjunka till 1 90 — detta enligt regeringens egna beräkningar. Skattetrycket skulle förbli oförändrat högt trots marginalskattesänkningar i år och aviserade sänkningar även nästa år. Den fördelningspolitik som presenterades i kompletteringspropositionen var allt annat än lyckad. Momshöjningen skulle ha slagit mot alla grupper, men hårdast mot de lågavlönade — mot dem som inte kan välja att avstå från att konsumera och som lägger merparten av sin konsumtion på nödvändighetsvaror. Borttagna mjölksubventioner skulle ha haft samma effekt. Bland företagen skulle både stora och små, vinstrika företag och problemföretag, drabbas i stort sett likadant. Kortsiktiga stabiliseringspolitiska åtgärder är ett måste i nuvarande konjunkturläge. Svensk ekonomi är i grunden, som påpekats av tidigare talare här, i kraftig obalans. Vi förmår inte öka produktionen för att möta den efterfrågan som finns, detta trots att vi har i det närmaste full sysselsättning — även om det fortfarande råder regional obalans. Det finns fortfarande kommuner som har 10 220 arbetslöshet, och ett stort antal kommuner har 3, 4 eller 5 96 arbetslöshet. Produktionen hämmas, framför allt av brist på arbetskraft. Vi har med andra ord ett efterfrågeöverskott, om vi ser till landet som helhet. Bytesbalansunderskottet närmar sig nu 20 miljarder kronor, och inflationstakten överstiger genomsnittet i OECD med 2 procentenheter. Den svenska konjunkturen är generellt sett överhettad. Dock är situationen annorlunda i vissa delar av landet. Ledig kapacitet har funnits och finns fortfarande i flera av de glest befolkade länen. I Pajala kommun är arbetslösheten 10,2 26. Det finns alltså möjlighet att öka produktionen utan inflationsdrivande effekter. Men en politik för att utnyttja hela landet har inte förts, och den regionalpolitik som förts har inte varit till fyllest. Jag vill därför fråga finansministern: Vad avser regeringen att göra för att vi bättre skall kunna utnyttja den produktionskapacitet som trots allt finns i hela landet? Jag vill nämna att det finns regioner som fortfarande har en sysselsättningsgrad under 70 96, vilket man inte får riktigt klart för sig av den allmänna debatten. I stället för en utveckling mot regional balans har det blivit en ökad koncentration till storstadslänen under den socialdemokratiska regeringsperioden. Brist på bostäder och arbetskraft har bidragit till en inflationsutveckling som spritt sig över hela folkhushållet. En finanspolitisk åtstramning borde ha satts in tidigare — det är flertalet ekonomiska bedömare ense om. Från centerns sida har vi också förordat detta så sent som i mars månad. De åtgärder som nu kan vidtas kommer — det erkänner vi — i senaste laget. Men det är inte för sent. Än finns det tid. Men gör vi ingenting nu, riskerar vi en ny kostnadskris liknande den vi upplevde 1974-1976. Då kan nya budgetunderskott hota, och detta till på köpet på krönet av en lång högkonjunktur. De svaga tecken på avmattning i konjunkturen som nu kan skönjas har knappast betydelse för helhetsbedömningen. Den högkonjunktur vi upplever har dessutom visat sig vara ovanligt uthållig. Men det är av största vikt hur vi utformar åtstramningen. Centern redovisade därför i sin partimotion hur vi såg på den här situationen: —- De åtgärder som sätts in måste få snabb effekt på ekonomin. Åtgärderna måste också snabbt kunna avbrytas när konjunkturen vänder nedåt. - Konsumentprisindex skall inte öka som en direkt följd av åtgärderna. - Åtgärderna skall minska motsättningarna i avtalsförhandlingarna. — Det är viktigt att skattetrycket inte ökar. Åtstramningen måste sammantaget ha tillräcklig omfattning för att märkbart påverka ekonomin. — Det är viktigt att hushållssparandet ökar, men inte sparandet i den offentliga sektorn, där sparandet har skett i alltför hög grad. - Åtstramningen måste sammantaget präglas av en fördelningsoch konjunkturpolitisk träffsäkerhet. Vi menar från centerns sida att det åtstramningspaket som det nu skapats majoritet för i finansutskottet uppfyller dessa kriterier i allt väsentligt. Jag skall återkomma till de enskilda delarna i paketet, men först vill jag nämna något om alternativa handlingsvägar. De flesta partier är, att döma av partimotionerna, relativt ense om att den svenska ekonomin för närvarande är att betrakta som överhettad. Det kan man mycket klart läsa ut av partimotionerna. När det gäller orsakerna till, och vägarna bort från, denna situation skiljer sig inte oväntat bedömningarna åt. Beträffande orsakerna till överhettningen föreligger det enligt min mening en betydande samstämmighet mellan de icke-socialistiska partierna. Detsamma gäller för övrigt beträffande den långsiktiga ekonomiska politiken. Men beträffande viljan att nu ta ansvar för kortsiktiga konjunkturåtgärder har det tyvärr visat sig att centern står ensam bland de icke-socialistiska partierna. De vägar som står till buds för att dämpa överhettningen är att antingen öka tillväxten genom en utbudsstimulerande politik eller minska den aggregerade efterfrågan. Folkpartiet vill ta stora steg i skattereformen redan 1990. Man föreslår en sänkning av inkomstskatten med ca 20 miljarder. Detta skall totalfinansieras, huvudsakligen med hjälp av att andra skatter höjs. En mindre del av finansieringen skall bestå av offentliga utgiftsminskningar. De höjda skatterna skulle, som jag tolkar det, bl.a. bestå av en breddning av momsen. Dessa skattehöjningar har en omedelbart höjande effekt på KPI, precis som regeringens förslag i kompletteringspropositionen. Moderaterna tänker sig också att sänka inkomstskatterna. Men samtidigt vill man minska de offentliga utgifterna mer än vad som motsvarar skattesänkningen. En viss finanspolitisk åtstramning kan därigenom åstadkommas, fast från utgiftssidan. Låt mig säga att jag har respekt för den framförda tanken på ökat utbud via marginalskattesänkningar. Men som konjunkturoch stabiliseringspolitiskt medel tror jag det fungerar mindre väl. Det tar tid innan arbetsutbudet ökar. Dessutom är det vanskligt att bedöma effekten i nuvarande konjunkturläge. De flesta arbetskraftsreserver, för vilka skattestimulanser skulle ge effekt på utbudet, är i stort sett uttömda. Sänkta skatter skulle i det läget späda på köpkraften. Nedskärningar i offentlig sektor är dessutom mer än en strikt ekonomisk fråga. Det är också fråga om hur vi vill ha samhällets service ordnad. Den realistiska stabiliseringspolitiken för närvarande utgörs av en väl avvägd finanspolitisk åtstramning enligt de kriterier som centerpartiet har lagt fast. Därigenom minskar man också efterfrågan, framför allt genom en ökning av hushållssparandet. Utbudet av arbetskraft ökas genom ökade insatser för arbetsmiljö och för rehabilitering av bl.a. långtidssjuka och arbetsskadade. Herr talman! Ett absolut villkor för centerns medverkan i en åtstramning var att förslagen om höjd moms, höjd allmän löneavgift och borttagna mjölksubventioner drogs tillbaka. Detta har också skett. Åtstramningspaketet är en kompromiss och som sådan självfallet inte i alla delar idealisk sett ur centerns synvinkel. Men vi har de facto fått igenom merparten av de krav som vi ställde. Åtstramningen har nu vridits i en betydligt sundare riktning än regeringens ursprungsförslag. Omfattningen av åtstramningen har halverats och hamnar nära centerns förslag i vår partimotion. Målsättningen att sänka skattetrycket under loppet av 1990 ligger fast. Inflationsutvecklingen bromsas upp i förhållande till regeringens ursprungsförslag. Åtgärder träffar de mest överhettade områdena och sektorerna i ekonomin. Ett tillfälligt obligatoriskt sparande med 3 90 på skatten införs i stället för höjd moms. Pengarna förblir personlig egendom och betalas tillbaka med ränta 1992 och 1993. Centerns krav på höjda energiskatter förverkligas nu. Elskatten höjs med 2 öre per kilowattimme. Skatten på olja höjs med 100 kr. per kubikmeter. Skatten på kol, naturgas och gasol höjs i motsvarande grad. Utskottet uttalar sig för en ökad likformighet vid beskattning av el från kraftvärmeverk resp. kondenskraftverk. Införande av uranskatt skall utredas skyndsamt. Utskottet uttalar att energiskattehöjningen också kan ses som ett led i den för år 1990 planerade skattesänkningen på arbete, t.ex. genom sänkta skattesatser och/eller skattereduktion. Resultatet bör under alla omständigheter bli att skattetrycket sänks under loppet av 1990. I stället för en extra höjning av den allmänna löneavgiften för Stockholm införs dels en tillfällig investeringsavgift, dels en tillfälligt höjd fastighetsskatt i Stockholm-Uppsala-området. Investeringsavgiften har det dubbla syftet att dämpa överhettningen på byggmarknaden och att vidga utrymmet för produktion av bostäder. Enligt centerns uppfattning skall intäkterna från avgiften återföras till regionen och till bostadsproduktionen. Utskottet uttalar sig också i den riktningen.

Stockholms barnfamiljer kan faktiskt vara ganska tacksamma mot centern för den här uppgörelsen. Stockholms egenföretagare kan vara särskilt tacksamma mot centern för de insatser vi har gjort för att få till stånd undantag för egenföretagare. Det är också viktigt att vi får ett ökat bostadsbyggande. Det är alltså omsorg om människorna med tanke på den bostadssituation som råder i Stockholm som utgör bakgrund till den delen av uppgörelsen. Det är bra för Stockholmsregionen att centern har varit med och utformat denna uppgörelse. avgiftsunderlaget för ersättning som arbetsgivare utger. Egenföretagare undantas. Det är ett genombrott för en princip om ett differentierat avgiftsuttag mellan stora och små företag som vi länge har kämpat för. Intäkterna placeras utanför statsbudgeten i en arbetslivsfond. Intäkterna skall i sin helhet gå tillbaka till arbetsgivare för olika rehabiliteringsinsatser och arbetsmiljöförbättrande åtgärder. En halv miljon människor står i dag utanför arbetsmarknaden på grund av förtidspension och långvarig sjukskrivning. Arbetsmiljöavgiften blir ett medel för förbättrad hälsa och ett led i en utbudsstimulerande politik. Barnbidraget höjs för första gången sedan den 1 januari 1987, vilket också är bra. Dessutom bibehålls mjölksubventionerna. Herr talman! Begreppen ”god miljö” och ”regional balans” erkänns för första gången av utskottsmajoriteten som fullvärdiga mål för den ekonomiska politiken. Centern utgår från att dessa målsättningar hädanefter kommer att prägla det socialdemokratiska agerandet på samma sätt som bl.a. den fulla sysselsättningen har gjort. Miljöpartiet ställer märkligt nog inte upp på miljömålet. Det tycker jag är svagt av er. Jag började mitt anförande med en tillbakablick på de icke-socialistiska regeringsåren. Jag vill också säga något om hur jag ser på framtiden. Långsiktigt måste en rad strukturproblem lösas i svensk ekonomi. Ekonomin måste fungera bättre. Miljöförstöringen måste stoppas. Ekonomi och ekologi måste gå hand i hand. Marginalskatterna skall sänkas. Skatttetrycket skall successivt sänkas. Det är också viktigt att den offentligt drivna verksamheten blir bättre och mer kostnadseffektiv. Vi måste också i större utsträckning än vi gör i dag tillåta fler enskilda och kooperativa alternativ till den offentligt drivna verksamheten. De offentliga transfereringssystemen måste ses över. Arbetslivet måste förändras. Arbetsmiljöerna måste förbättras, och vi måste se till att arbetet görs mer meningsfyllt för de enskilda. Svenskt näringsliv måste rusta för en öppnare värld. Det innebär i många fall en förnyad konkurrenssituation. De villkor som gäller i dag för teknikutveckling och nyföretagande måste förbättras. Det är viktigt att hela landet tas till vara. Ekonomisk utveckling måste spridas jämnt över hela landet. Detta sker icke i dag, vilket är allvarligt för en utbudspolitisk verksamhet. Stora delar av den arbetskraft som finns tas alltså ännu inte till vara. Företagandet måste ges mer långsiktiga och stabila spelregler. Företeelser som den särskilda vinstskatten passar inte in i det mönstret. Det gör inte heller omsättningsskatten på värdepapper. Skall vi klara en genomgripande skattereform 1991 måste grunden läggas nu för en bättre ekonomi. Det handlar framför allt om en lugnare prisoch kostnadsutveckling. Centern är beredd att inför 90-talet på ett konstruktivt sätt delta i de förändringar som måste ske. Det innebär inte att centern släpper sina mål: en jämn inkomstoch förmögenhetsfördelning, regional balans och en bra miljö i ett decentraliserat samhälle. Där går en gräns för centerns förändringsvilja. Herr talman! God miljö som ett mål för den ekonomiska politiken betraktar centern som självklart. Det gläder oss att det finns en betydande majoritet i finansutskottet för den inriktningen. Inte bara socialdemokraterna, utan även folkpartiet och centern står tillsammans för denna inriktning. Så länge kortsiktiga ekonomiska intressen sätts i främsta rummet och miljöintressena åsidosätts, utarmar vi på lång sikt också vårt ekonomiska välstånd. Jag vill avsluta med att önska riksdagens ledamöter en trevlig sommar, även om tidpunkten för vårt uppbrott förskjuts en dag i taget. Jag hoppas ändå att sommaruppehållet skall ge tillfälle till många fina miljöoch naturupplevelser. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till centerns reservationer till finansutskottets betänkanden nr 30 och 36.

Herr talman! Gunnar Björks anförande reser tyvärr fler frågor än det ger svar. Får jag först i all stillsamhet påpeka, att om man ogillar momshöjning, bör man säga nej till en sådan. Det fanns en stor majoritet här i kammaren för att säga nej till momshöjning. Det var fullt tillräckligt. Centerpartiets fördelningspolitiska ambitioner tog jag upp i mitt anförande. Gunnar Björk verkade inte riktigt ha förstått mina frågor. En person som bor i en högskattekommun i Norrlands glesbygd får tvångsspara mer än en person som bor i en lågskattekommun, t.ex. där jag bor. Tycker centerpartiet att det är rättvist? Det tycker inte jag. Att nolltaxerare slipper undan tycker inte jag är rättvist. Får jag också fråga Gunnar Björk: Hur avhjälper man arbetslösheten i Pajala med tvångssparande och arbetsgivaravgifter? Jag kan inte se att det har någon som helst positiv effekt, tvärtom. Det höjer kostnadsnivån och prisökningarna i landet som helhet och därmed också i Pajala, vilket försvårar för ökad produktion i Pajala och på andra ställen. Gunnar Björk gjorde ett nummer av att centerpartiet tar ansvar. Jag måste säga att jag är mycket glad över att folkpartiet inte har någon del i eller något ansvar för de förslag som nu läggs fram.

Desto större anledning att börja genast. Om man väntar ytterligare ett år kommer effekten kanske inte förrän om två, tre eller fyra år, vad vet jag. Det borde vara ytterligare ett skäl att börja genast. Gunnar Björk gjorde mig en aning häpen när han påstod att åtstramningspaketet, eller vad man skall kalla det, är bra för Stockholmsregionen. Jag var på ett möte häromdagen med lokala politiker från alla partier, inkl. centerpartiet. Centerpartiets företrädare hade visserligen mycket svårt att uttrycka sig klart och tydligt, men det framkom ändå att lycklig var han inte över det som skulle hända med invånarna i Stockholmsregionen, deras ekonomiska standard och deras övriga standard, på grund av de förslag som centerpartiet nu är med om att utforma. Får jag till slut, herr talman, ändå fråga Gunnar Björk om det faktiskt är åtstramning eller om pengarna skall användas. Gunnar Björk gör nämligen precis på samma sätt som man har gjort i betänkandet: först talar han om att det skall vara åtstramning, att det blir åtstramning, och sedan talar han om att pengarna skall användas. Då blir det ingen åtstramning.

Herr talman! Det är inte utan att jag känner mig en smula sorgsen när jag för första gången tar replik på en centerpartist i en ekonomisk-politisk debatt. Till denna känsla bidrar faktiskt att jag tror, att om Gunnar Björk hade haft mer att säga till om så skulle vi inte ha hamnat i den här situationen. Jag tänker nu på vilka krafter som har verkat i hans parti. Gunnar Björk och centerpartiet driver här vissa myter, att man stoppade momshöjningen, höjningen av arbetsgivaravgiften och borttagandet av mjölksubventionerna. Det är fel. Redan när regeringen lade fram sina förslag stod det klart att de inte skulle gå igenom. Momshöjningen försvann redan vid ett sammanträde med socialdemokraternas VU för att man skulle få lugn och ro under första maj. Det var innan centern hade presenterat förslag till tvångssparande. När det gäller löneskatterna kunde regeringen möjligen ha fått stöd av vpk, men de ställde sådana villkor att det uppenbarligen inte skulle ha blivit någon åtstramning, och därmed föll förslaget. När det gäller mjölksubventionerna ställde även folkpartiet villkor. Regeringens förslag hade gått att stoppa utan att man hade behövt ägna sig åt en advokatyr som innebär att det är något slags framgång att man minskar försämringarna. Jag kan försäkra Gunnar Björk: Det går inte hem i Stockholm. Det var patetiskt att lyssna på detta. Sedan sägs det att paketet har en nedkylande effekt på ekonomin. Det är fel. En så gott som samstämmig ekonomkår — jag gjorde Gunnar Björk tjänsten att citera Föreningsbankens ekonomer — menar att paketet inte har någon stabiliseringspolitisk effekt. Centern säger att detta bara är en engångsåtgärd, och i själva verket har man samma uppfattning som moderaterna och folkpartiet när det gäller de långsiktiga effekterna. Innehållet i vår reservation 47 är nästan ordagrant detsamma som centerpartiet tidigare har ställt sig bakom, men denna gång har ni hoppat av. Uppgörelsen med socialdemokraterna och de gemensamma skrivningarna om den ekonomiska politiken innebär att centern valt en annan väg. Den vägen är högskattepolitik och selektiva styråtgärder i stället för marknadslösningar och större frihet för de enskilda människorna. Detta är beklagligt, men det är självklart att det kommer att få betydelse flera år framåt i tiden. Gunnar Björk gjorde ett nummer av att centern till skillnad från andra oppositionspartier tar ansvar. Ja, centern tar nu ansvar för de ekonomiska svårigheter, den kostnadskris som centern långtifrån att avvärja hjälper till att framkalla. Och som sagt, över detta känner jag mig sorgsen. Jag skall inte med ytterligare repliker försena det sommarlov som Gunnar Björk så uppenbarligen skulle behöva.

Herr talman! Lars Tobisson var sorgsen över att han skulle behöva begära replik på mig. Det var inte jag som begärde repliken, så ansvaret måste lämpligen läggas på någon annan. Först till Anne Wibble: När det gäller högskattekommuner gav Anne Wibble ett utmärkt exempel på vad som händer, när man inte vill ha en rejäl skatteutjämning. Det angrepp som i går indirekt gjordes på skatteutjämningssystemet, dvs. stöd för de kommuner som har lägre skattekraft, var något mycket intressant — och det hände alltså i riksdagen i går. När det gäller effekterna gav Anne Wibble som sagt ett utmärkt exempel på vad som händer, när man inte är beredd att gå med på en fördelning mellan svagare och rikare kommuner. Tack för det exemplet, Anne Wibble. När det sedan gäller barnbidraget fick jag inte riktigt klart för mig om Anne Wibble är besviken och ledsen eller om hon tycker illa om att barnen får bidrag. Vad är det som händer? Det är också intressant att höra hur man då och då anlägger en fördelningspolitisk touch på det hela. När det gäller energipolitiken har vi talat om var vi står. Det vore intressant att höra vad andra tycker. På frågan om det sker någon åtstramning vill jag svara att sparmedlen återgår till dem som har sparat pengarna. När det sedan gäller arbetsmiljöavgiften vill jag säga att den är en insats för att minska den enormt kostnadskrävande förtidspensionering och den långtidsarbetslöshet på grund av sjukdom som alla i riksdagen tidigare har varit med om att kritisera. För en socialliberal anser jag att det borde vara nästan omöjligt att kritisera den reform som nu planeras. Det måste vara helt omöjligt för en socialliberal att kritisera det faktum att man nu försöker komma åt det stopp för utbudet som blir följden av att människor inte kommer ut på arbetsmarknaden. Dessutom är det ju fråga om mänskligt lidande. Kostnaderna uppgår till 20 miljarder, så detta borde även en ekonom förstå. En intressant sak i Lars Tobissons anförande och replik var att han mer eller mindre började vädja till kanslihushögern att göra något slags revolt mot Feldt. Jag vet inte om den är mäktig att göra det, men det tycks vara vad man hoppas på numera. Beträffande stöd av ekonomer vill jag bara påpeka att det under de senaste månaderna har uttalats stöd för åtstramning av konjunkturinstitutet, LO ekonomer, TCO-ekonomer, som t.o.m. talar om — observera det! — överhettningsavgift i Stockholm, och en del andra. Det är således inte alls korrekt att påstå att ingen ekonom har uttalat sig för åtstramning. När det slutligen gäller Föreningsbanken gjordes ett nummer av att centern möjligen skulle ha någon anknytning till den. För min del är jag ledamot av bankinspektionens styrelse, och som sådan är jag banklös.

Herr talman! Jag bara konstaterar att Gunnar Björk tydligen accepterar en fördelningspolitik som innebär att om man bor i en kommun med hög skatt, så tvingas man att tvångsspara mera. Det är centerpartiets politik. Sedan kan jag inte underlåta att bemöta påståendet, som har upprepats flera gånger och säkert kommer att höras ytterligare här i kammaren, att en arbetsmiljöavgift, en vanlig löneskatt, skulle vara utbudsstimulerande. Detta är fullständigt osant. Ingen människa kan få någon att tro att en skattehöjning stimulerar utbudet. Hur blir det fler människor på något håll på arbetsmarknaden av att man höjer löneskatten? Möjligen kan det bli fler människor på arbetsmarknaden av de insatser som så småningom kan få effekt av arbetsmiljönatur. Men detta har inte någonting att göra med skattehöjningen. Om Gunnar Björk gör sig mödan att läsa folkpartiets och moderaternas reservation mot arbetsmiljöavgiften, skall han finna att det där finns långa beskrivningar över vårt förord för insatser för en bättre arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och liknande. Detta är också ett bärande tema i folkpartiets partimotion. Det är alltså helt riktigt, som Gunnar Björk säger, att för en socialliberal är insatser för bättre arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro av mycket stor positiv betydelse. Men detta åstadkommer man icke genom att höja skatterna, genom att höja löneskatten. Löneskatt är och förblir löneskatt och kan icke fås att fungera som en utbudsstimulans.

Herr talman! Under hela 1900-talet har det politiska livet dominerats av arbetarrörelsens krav på samhällsförändring, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Tyvärr måste man säga att 1980-talet kännetecknats av brott mot denna tradition. Den tredje vägen har byggts på kapitalets villkor. Högerns värderingar och högerns och liberalernas ekonomiska politik har alltmer blivit regeringspartiets. Trots flera år med mycket goda vinster och med en enastående högkonjunktur har människorna fått underordna sig politiska budskap som mer hör hemma i kristider. Man har fått höra: Om du ställer upp i dag med uppoffringar, skall du få det bättre i morgon. Lönearbetarna har väntat på sin tur, medan de sett honungen flyta i de övre samhällsskikten och i företagen. Den politiken fullföljs nu i regeringens förslag till slutlig reglering av statsbudgeten. Propositionen är mindre en reglering av statsbudgeten än en reglering av de enskilda människornas ekonomi. Vid sidan av vissa berättigade förslag om att försöka motverka den regionala obalansen var det ganska hårda bud för de vanliga hushållen som presenterades i kompletteringspropositionen. Man kan konstatera att avregleringen nu fortgår snabbt för kapitalägare och finansintressen. För de enskilda hushållen skall det tydligen bli mer reglering. Jag tänker nu på det senast uppfunna tvångssparandet, som ju går i linje med tankegången i propositionen. Med motiveringen att den enskilde lönearbetaren har för mycket pengar, föreslog man från början en momshöjning. Med motiveringen att samme löntagare inte borde finna något förhandlingsbart utrymme hos företagen för löneökningar, föreslog man höjda arbetsgivaravgifter. Detta var två åtgärder som direkt riktades mot den enskildes ekonomi och mot de vanliga inkomsttagarna med motiveringen att det behövdes en åtstramning. I samma andetag som man föreslog dessa åtgärder, som begränsar de vanliga hushållens ekonomiska utrymme, aviserade man en marginalskattesänkning för nästa år. En sådan ger, vilket alla vet, mest åt de bäst avlönade. Genom förhandlingar med centerpartiet i utskottet kommer nu socialdemokraterna att betala delar av denna marginalskattesänkning med höjda energiskatter, vilket ju fått inträda i stället för momshöjningen. Det blir alltså fråga om följande: — Svångrem till de redan pressade. —- Tvångssparande för dem som egentligen inte har råd att spara. — Frihet för dem som har det bättre. — Frihet att utnyttja ekonomiska resurser för dem som redan har något på banken eller som kan omdisponera sina tillgångar på annat sätt. Dessa åtgärder är samhällsekonomiskt förmodligen helt utan avsedd verkan, men fördelningspolitiskt har de en allvarlig och felaktig verkan — dvs. det mesta har blivit dubbelt värre. Det var uppenbart att flera av de förslag som lades fram från början, främst momshöjningen, inte skulle ha haft en chans att godkännas av riksdagen. Vpk bedömde förslagen närmast som en provokation, inte bara mot vårt partis politik — om man nu hade hoppats på vpk och rättvisan, utan främst mot låginkomsttagarna. Diskussionerna om uppgörelser mellan partierna startade omedelbart i massmedia. Frågorna var ganska många: — Var det någon som lovat bort sig redan i förväg? — Vilka kontakter hade regeringen haft? — Vem skulle ställa upp till hjälp? Detta var naturligtvis den stora frågan. — Vem skulle, som det hette, få vara med och vem skulle bli utanför? Det var en fråga som bl.a. ställdes till kommunisterna. Vi ser nu facit av flera veckors intensivt förhandlande mellan centern och socialdemokraterna. Det har ibland skett förhandlingar direkt över bordet i finansutskottet. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har naturligtvis när allt blivit klart fått frågan hur det känns att vara utanför uppgörelsen. Jag kan meddela att det känns ganska hedersamt att vara utanför den krets som lägger nya bördor på de lågavlönades axlar. Vpk är i huvudsak utanför uppgörelsen. Vpk är utanför en orättvis politisk kompromiss. Men vi är tillsammans med de vanliga människorna, lönearbetarna och låginkomsttagarna, när det gäller vår syn på vad en rättvis fördelningspolitik egentligen är, och det är vi mycket stolta över. När man hör Gunnar Björks självberöm över centerns insatser för att förändra uppgörelsen, måste man ändå dra sig till minnes att alla oppositionspartier var emot huvuddelarna av propositionen. Den hade alltså som läget var ingen möjlighet att gå igenom. I den situationen kröp centern in i snaran, eftersom centerpartiet tyckte att det var ganska skönt att få vara med och bestämma. När man nu hör hur centern motiverar detta, låter det närmast som en regeringsförklaring inför 90-talet med mycket stolta paroller om väl avvägd finanspolitik osv. Det som hänt är mycket märkligt. Socialdemokraterna för sin del tycker att de har spräckt det borgerliga blocket. Men socialdemokraterna är numera ingen röd kilin i det blocket. De har bara ställt sig bland de borgerliga. Man kan undra vem som blir nästa transportör av regeringspolitiken. Det är väl folkpartiet som skall göra upp om skatterna, förstår jag. Det kan bli nya rockader inom de fyras gemenskap när det gäller den ekonomiska politiken, eftersom skillnaderna mellan dessa partier, som jag inledningsvis sade, har minskat väsentligt. Vänsterpartiet kommunisterna lade för sin del fram sina förslag som motförslag till regeringens. —- Vi sade nej till momshöjningen. —- Vi sade nej till marginalskattesänkningen. —- Vi hade som villkor för en höjning av arbetsgivaravgifterna att pengarna genom en skatterabatt som började underifrån, inte uppifrån, skulle gå tillbaka till dem som hade det sämst. Vpk sade också att höjda arbetsgivaravgifter inte är någon lysande metod om den inte används strikt fördelningspolitiskt, särskilt som avgifterna var avsedda att minska det förhandlingsbara löneutrymmet, dvs. vara ett led i åtstramningspolitiken. Vpk och andra föreslog investeringsavgifter som åtgärd mot den regionala överhettningen, något som ju också kom att bli verklighet. På den punkten måste jag ge regeringen godkänt. Vi föreslog indragning av likviditet från näringsliv och finansspekulanter och ett införande av högre vinstskatter för bolagen. Alla dessa åtgärder syftar till att föra över pengar från denna mycket förmögna sektor till den offentliga sektorns upprustning, något som vi anser vara nödvändigt. Det gamla påståendet att man måste ta pengar där de finns och använda dem där de behövs håller faktiskt fortfarande. Det är ju, hur än vissa försöker bortförklara de rätta förhållandena, på det viset att näringslivets rikedomar har arbetats ihop av de anställda. Genom låga löneavtal och en stor, effektiv produktion har vinsterna gått i taket under en följd av år. Enligt vår mening måste de pengarna användas både för fördelningspolitik i traditionell mening och för utbyggnad av den offentliga sektorns vitala delar, vilket också har stor betydelse för fördelningspolitiken. Hur är det då med den överhettning och den åtstramning som alla talar om? Vpk har med anledning av allt tal om överhettning sagt: Visst finns det en överhettning. Det finns en regional överhettning och en överhettning hos banker, finansinstitut och andra som har gjort sig oerhört rika på den tredje vägens politik. Men det finns ingen överhettning i de arbetandes och de normalavlönades plånböcker. Det är hos banker, finansbolag, andra bolag och dem som har tjänat på den enorma vinstutveckling som skett under hela 80-talet som överhettningen finns. Där finns den väl underhållna samhällsklass som har tjänat på denna politik. Det är på detta område som det finns behov av åtstramningsåtgärder som skulle kunna betyda något positivt för samhällsekonomin. Pengarna skulle då komma till bättre användning än att som nu späda på markvärden, fastighetsvärden och öka spekulationen. En rejäl omfördelning på det sätt som vi i vpk har föreslagit är inte bara rättvis utan också samhällsekonomiskt nödvändig. Den nuvarande ekonomiska politiken, som främjar kapitalets friheter genom avreglering och låglönepolitik, gynnar inte på sikt en sund ekonomisk utveckling i vårt land. Transnationaliseringen av kapitalet, som är en direkt följd av avregleringen, slår ut svensk produktion så att varje ökning av efterfrågan hos hushållen kräver import. Med regeringens handlingssätt blir det i längden omöjligt att göra några förbättringar för de sämst ställda eller låginkomsttagarna, eftersom importen tenderar att bli så våldsamt stor och detta alltid leder till balansproblem. De balansproblem som vi nu ser när det gäller bytesbalansen beror främst på turistnettot, bakom vilket det naturligtvis döljer sig ett oerhört stort affärsresande, och på räntor på företagens utlandslån för utlandsinvesteringar. Om man ser till export och import av varor är bytesbalansen fortfarande positiv för Sverige. Den ensidiga satsningen på låglöneavtal motverkar nödvändiga investeringar och moderniseringar av industrin, något som normalt under kapitalistiska produktionsförhållanden skulle genomföras för att minimera löneandelen av produktionskostnaderna. Om vårt land övergår till att tillämpa strategin att konkurrera med låga löner i stället för att ha en modern och effektiv industri och en högt utbildad arbetarklass, blir Sverige ohjälpligt efter andra industriländer. Denna lönenedpressningspolitik kan bli en dödskyss mellan stat och kapital, även om man bedömer det hela efter strikt kapitalistiska förutsättningar. På grund av rädsla för att ta från vinsterna har kommunsektorn inte utvecklats i takt med tidens krav. Förfallna skolor, otillräckliga dagisplatser, långa köer för vård och rehabilitering är delvis effekter av kärva ekonomiska ramar, satta av staten och regeringen. Detta hämmar också den ekonomiska utvecklingen och är, för att använda ett modernt ord i dagens debatt, knappast ”utbudsbefrämjande”, dvs. det främjar inte tillgången till utbildad och frisk arbetskraft. Man kan också säga att produktionen inte främjas av att reproduktionen upphör eller att reproduktionen av arbetskraften försummas. Underlåtenhet att med kraft föra en riktig fördelningspolitik sprider passivitet och uppgivenhet hos många människor. Man får inte glömma de moraliska effekterna i samhället av den ekonomiska politiken. Människor som gör sitt yttersta i produktionen ser hur banker och bolag blir allt rikare utan att de själva kan förbättra situationen. De förlorar naturligtvis i det långa loppet modet. Detta främjar inte produktivet, förnyelse och ansvar och allt det som man talar om inom den offentliga sektorn. Det skapar i stället främlingskap till samhället och till tron på rättvisan. I det långa perspektivet lägger denna demoralisering som följer av den felaktiga fördelningspolitiken också grunden för klippoch klättermoralen, där alla försöker klara sig så gott det går — stick i stäv med arbetarrörelsens historiska värderingar. Herr talman! Det finns flera skäl än vanligt att upprepa de punkter i vpk:s förslag som vi anser bör ligga till grund för en framtida ekonomisk utveckling i vårt land. Men tiden medger inte en genomgång och uppräkning. Jag kan ändå säga att det handlar om demokratiseringar av samhället, både inom näringsliv och inom offentlig sektor. Det handlar om en ekologiskt och fördelningspolitiskt riktig utveckling av industriproduktion och levnadsvillkor. Det handlar om ökat samhällsinflytande på olika områden. Kapitalets friheter måste faktiskt begränsas. Folkets friheter måste ökas. Eftersom vi debatterar finansutskottets betänkande, skall jag kort motivera våra ställningstaganden till några konkreta frågor som har kommit på bordet i utskottet som en följd av kompromisser mellan centerpartister och socialdemokrater. Vi sade i huvudsak nej till de flesta av propositionens förslag. Men detta gjorde också flera partier, och därför var innehållet i propositionen inte längre särskilt aktuellt. Propositionen lades därför ganska snabbt åt sidan i utskottsarbetet. Av de förslag som sedan dök upp på finansutskottets bord som färdiga eller halvfärdiga överenskommelser hade vi svårt att svälja det mesta, eftersom inriktningen var fortsatt åtstramning mot de vanliga löntagarna. Men det var ingen ny politik som konstruerades, man kreerade bara några nya redskap för samma politik. Vidare har vi tvångssparandet. Sedan en lång tid har det låga sparandet varit under debatt. Vpk har hävdat att en förutsättning för att de vanliga hushållen skall kunna spara är bättre ekonomiska villkor. Det finns faktiskt en reell utveckling av hushållens inkomster som är belagd i statistik och som är grunden för att människor inte kan spara i den omfattning som kan önskas. Hyresstopp borde införas, matmomsen borde slopas och en god real löneutveckling borde medges. De borgerliga har sagt att lösningen är sänkta skatter — naturligtvis. Nu kommer, med hjälp av centern, höjda skatter och tvångssparande i stället för sparstimulanser. Vi har naturligtvis sagt nej till denna soppa. När det gäller energiskattehöjningarna är vi inte fftämmande för att vissa energiskatter kan behöva höjas som ett led i en omställning av energipolitiken. På liknande sätt var det förra året, när pengarna var avsedda att gå till en järnvägsutbyggnad, som vi då trodde skulle bli verklighet. Nu är det emellertid närmast genant när man från utskottets sida försöker motivera de föreslagna höjningarna med energipolitik eller en förtida omläggning av skattesystemet, som vi egentligen inte vet om det skall ske, eftersom det inte finns några klara bundsförvanter. Utskottsmajoriteten hävdar dessutom att skatten på arbete skall sänkas. Men i själva verket handlar det om en marginalskattereform som också sänker skatten på kapitalinkomster — som vanligt för dem som tjänar mest. Detta sade vi naturligtvis också nej till. Arbetsmiljöavgifterna tillkom som en ersättning för arbetsgivaravgifterna som skulle minska löneutrymmet. Att socialdemokrati och center har haft åtstramningstanken levande framgår av att man inte vill tillstyrka vpk:s krav på att man skall använda dessa pengar direkt som de flyter in. Vi menar att det finns stora problem när det gäller rehabilitering, arbetsmiljö och långtidssjukdomar. Det är till detta som pengarna borde användas direkt. Men det vill man inte gå med på. Då handlar det återigen mer om en åtstramning och indragning än om seriösa åtgärder för rehabilitering eller för arbetsmiljön. Jag kan inte tolka detta på annat sätt. För vpk:s del anser vi att kommuner, landsting och ideella föreningar borde undantas från avgifterna. Kommuner och landsting brottas redan med ekonomin och med utrymmet för verksamheten. De nya avgifterna minskar naturligtvis utrymmet för den verksamhet som också är tänkt att skapa bättre förhållanden i vad gäller långtidssjukskrivningar, rehabilitering och minskande av vårdköerna. Att lägga denna avgift på kommunerna tycker vi är en mycket konstig cirkelgång, som inte alls gynnar syftet. Vi kommer, trots detta, inte att rösta emot arbetsmiljöavgifterna. Men vi begär att riksdagen skall stödja vårt förslag om att kommuner och landsting skall undantas och att pengarna skall börja användas direkt. Vi kommer däremot att rösta emot såväl tvångssparande som energiskattehöjningar. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till samtliga vpkreservationer, som är fogade till betänkandet.
Jag får meddela att följande meddelande har utdelats till kammarens ledamöter. Riksmötet har på förslag av talmanskonferensen förlängts t.o.m. den 8 juni. Dagens arbetsplenum beräknas sluta senast kl. 24.00. Arbetsplenum den 8 juni tar sin början kl. 09.00. Under förutsättning att votering i ärendena FiU30 och FiU36 kan äga rum under dagens plenum bör det vara möjligt att avsluta riksmötet den 8 juni omkring kl. 13.00.
Herr talman! Hans Petersson tog upp frågan om momsförslaget var dött. Formellt och rent politiskt låg förslaget kvar i skatteutskottet. Ända till dess att finansutskottet var klar med sin behandling fanns fortfarande det alternativet kvar. Det är viktigt att komma ihåg detta för sakligheten i debatten. Om man tror på ett icke-socialistiskt alternativ, som jag tror på, är det bättre att centern går in än att socialdemokraterna träffar en uppgörelse med vpk eller miljöpartiet.
Herr talman! Såvitt jag kunde bedöma framstod det klart redan när propositionen lades fram att det inte skulle bli någon momshöjning, eftersom alla partier yrkade avslag. När det gäller uppgörelser som riktar sig mot de enskilda människorna, mot de arbetande och mot de lågavlönades ekonomi, är det klart att centern är en mycket lämpligare samarbetspartner än vpk. Som jag sade tidigare är vi inte alls ledsna över att vi har hamnat utanför den tvångsåtgärden mot de enskilda portmonnäerna.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet de gröna står bakom i de två nu aktuella betänkandena och dessutom till reservation 90 i finansutskottets betänkande 30. Med en lätt travesti på Shakespeare kan man säga: ”There is something rotten in the kingdom of Sweden.” Varför är det så? Jo, finansministern anser att skattesystemet är ruttet och att han inte vill administrera en sönderfallande ekonomi. Det som sönderfaller ruttnar i biologisk mening. Vi i miljöpartiet de gröna håller med om att svensk ekonomi är rutten, men skälen är andra än dem som har hävdats. En ekonomi som helt struntar i kommande generationers rätt till de ändliga resurserna är osund. En ekonomi som i sina kalkyler inte tar med de stora samhällskostnader som vi drabbas av i det moderna industrisamhället är osund. Ett samhälle som bygger på illusioner är osunt. Det som är osunt är ruttet. Industrisamhället som system har hitintills byggt på fyra helt ohållbara förutsättningar: obegränsad tålighet hos naturen mot påverkan samt obegränsad fysisk och psykisk tålighet hos människan mot ändringar i livssituationen. Vi kan inte bygga ett samhälle på illusioner om obegränsade tillgångar och obegränsad tålighet. Dagligen ser vi omkring oss klara fysiska och psykiska begränsningar, som vi måste ta hänsyn till. Vi har tre sätt att komma till rätta med dagens problem i Sverige: 1. Intensiv upplysning så att vi som medborgare och konsumenter medvetet väljer en skonsammare livsstil. Där har vi stor nytta av det arbete som natur-, miljöoch konsumentorganisationer utför i Sverige. 2. Ekonomiska styrmedel med hjälp av skatter och avgifter för att få in de samlade samhällskostnaderna i företagens kalkyler, så att vi som konsumenter får möjlighet att välja de skonsammaste alternativen. 3. Tvingande lagstiftning när inget av de övriga sätten hjälper. Kompletteringspropositionen tar upp behovet av åtstramning av den svenska ekonomin, men på ingen punkt nämns det att det är fel på en ekonomi som bygger på illusioner och på ett förslösande av både ändliga och förnybara resurser. Ett samhälle som bygger sin ekonomi på detta är inte uthålligt. Dessutom fattas i betänkandet väsentliga delar i beskrivningen av överhettningens grunder. Det noteras att svensk industri har höjt sina priser kraftigt och därmed förlorat marknadsandelar. Detta är något som bekymrar oss i miljöpartiet de gröna. Vi hade förväntat oss ett mera långsiktigt tänkande inom svenskt näringsliv. Vi förvånas över att näringslivet med sin prispolitik gynnar den inflation som det i andra sammanhang säger sig vara så bestämt emot. En annan starkt bidragande orsak till överhettningen finns inom booch byggsektorn. Här är det en speciell sorts vilda västern i storstadsområdena, där fastigheter har blivit en handelsvara med ofattbar vinstpotential. Boendekostnaderna drivs i höjden. Kapital undandras viktiga miljörimliga industriinvesteringar, som skulle kunna leda till avgörande framtidssatsningar. De lössläppta krediterna har varit ett effektivt sätt för regeringen att få sprätt på ekonomin och att öka den privata skuldsättningen. Detta ger ett framtida tvång att arbeta hårt och mycket. Denna medvetna politik i den ökade ekonomiska tillväxtens namn har för överskådlig tid sänkt tankarna på minskad arbetstid. Inte kan skuldsatta människor arbeta mindre! När kompletteringspropositionen kom, såg vi i miljöpartiet de gröna den som en öppning till en ny politik, där det kunde vara möjligt att börja styra bort från slöseri när socialdemokraterna insett behovet av att strama åt och börja hushålla. Tråkigt nog för miljön och framtiden tog socialdemokraterna inte den chansen utan valde att fortsätta med den tillväxtfundamentalistiska politik som de i grunden hela tiden sökt och fått stöd för hos Tobisson och Wibble i utskottet. Inför valet 1988 ville socialdemokraterna framstå som det parti som i kraft av sin storlek skulle driva miljöoch framtidsfrågorna i riksdagen. För ett år sedan tog riksdagen viktiga miljöpolitiska beslut. Regeringen har presterat en enda miljörelaterad proposition: bilavgaslagen. Samtidigt har Sveriges stora vågmästarparti, socialdemokraterna, sökt och fått majoritet i utskotten för att avslå i storleksordningen 600 miljöyrkanden. Samma tendens ser vi när reservationerna behandlas i kammaren. Det är märkligt att socialdemokraterna har valt att ta ställning mot miljön, mot framtiden, mot kommande generationer och mot internationell solidaritet. Det är märkligt att socialdemokraterna har valt att liera sig med de nedbrytande krafterna i samhället i stället för att ta chansen och möjligheten att ta ett långsiktigt politiskt framtidsansvar. Ärddet inte fantastiskt att socialdemokraterna inte har vågat att stöda något av de många väl genomarbetade förslagen i miljöoch resursfrågorna? Intresset hänger, som ungdomarna säger. Vem är socialdemokraterna rädda för — moderater eller folkpartister? Socialdemokratin väljer som vanligt att stödja sig på de mest marknadsliberala partierna. Vi ser här ett fast antimiljöblock i riksdagen — de förenade partierna, de grå pantrarna. Besvikelsen och bitterheten hos moderater och folkpartister blev stor när den store brodern svek och i stället valde att stödja sin tillfälliga åtstramningspolitik på centern. Besvikelsen blev stor därför att man hade vant sig vid att arbeta bra ihop. Man har så lika grundvärderingar om vad som är viktigt och relevant och arbetar så bra ihop på att öka tillväxt och miljöförstöring och gärna se till att främst de rika i samhället gynnas. Lars Tobisson är en intressant exponent för detta. Han är mycket verbalt begåvad. Att höra honom tala om ekonomi är att som för sitt inre se en dance macabre med redan fasta turer, där allting är programmerat. Lars Tobisson talar gärna om tillväxt, växelkurser, utbud, räntor och underskott på ett sätt som innebär att bara man gör som han tycker är rätt så ordnar sig allt till det bästa. Det hela är så enkelt — ett ekonomiskt läggspel med kända storheter. Kombineras dessa bara rätt enligt givna regler, skiner solen över det ekonomiska landskapet. Denna verbala dance macabre innebär att bestämda delar av livet, nämligen de som ligger utanför det ekonomiska, inte finns med. Vi hör aldrig ett ord om den katastrofala miljöutveckling som vi står inför och som förorsakas av det ekonomiska tänkande som Lars Tobisson och moderaterna står för. Inom den liberala marknadsekonomin är man mot varje form av styrning av ekonomin. Den osynliga handen är den som skall styra. De många människornas beslut skall styra. Men, Lars Tobisson, vad händer när vi successivt sliter ut natur och människor i den vilda jakten på ekonomisk tillväxt utan hänsyn till dess innehåll, dvs. den politik som är Tobissons och moderaternas? Det uppstår knappheter. Hur skall vi fördela resten av livets goda? Skall dessa också som vanligt tillfalla de redan gynnade? Skall vi också i moderaternas värld kunna tänka oss någon form av fördelning, nationellt och internationellt? Anledningen till att jag frågar är att det är min uppfattning att man som politiker måste vara beredd att ta konsekvenserna av sin politik. Kan moderaterna tänka sig att använda ekonomiska styrmedel för att motverka och förhindra knapphet och sociala orättvisor? Kan moderaterna tänka sig ekonomiska styrmedel som leder till att vi slösar mindre — till att vi lämnar något användbart kvar till kommande generationer — allt inom marknadsekonomins ram? Hittills har jag under min tid i finansutskottet inte sett några verbala uttryck för att detta skulle kunna ingå i ett moderat tänkande. Vad har Lars Tobisson att säga? Vill man uppnå åtstramning, gäller det att välja metoder som ger verkan och har kända resultat, enligt riksbankschefen. Miljöpartiet de grönas recept är därför att med höjda energiskatter dels ta in medel till statskassan, dels få medborgarna att hålla igen sin energiförbrukning för att minska miljöförstöringen och förstärka bytesbalansen och samtidigt främja god regionalpolitik och socialpolitik. Valet av medel hänger ihop med att miljöpartiet de gröna ser ett intimt samband mellan ekonomi och ekologi. Överdriven energianvändning är ett av de allra största hoten mot miljön och de ekologiska systemen. Energistorförbrukarsubventionen för industrin måste t.ex. avvecklas. Den stimulerar till energislöseri. Inom fem år bör den vara borta. I ett första steg bör enligt miljöpartiet de gröna subventionsgränsen höjas från 1,7 9o till 2,2 7Zo. Med dagens kommande beslut ökar subventionsbeloppet från ca 1 000 milj.kr. till ca 1 500 milj.kr. per år. Miljöpartiets förslag innebär att bensinpriserna stiger kraftigt. Bilismen måste börja betala för sina samhällskostnader. För dem som bor i trakter där kollektivtrafiken är outvecklad vill partiet införa kompensation för de högre drivmedelskostnaderna. Man har en gång stadfäst principen att varje trafikslag skall bära sina kostnader för att kunna nå konkurrensneutralitet. Detta gäller dock inte för flyget. Flygbensinen är obeskattad, trots att den säkert ställer till lika mycket skador som bilbensin. Därför föreslår miljöpartiet de gröna att flygbensin skall skattebeläggas med 2:50 kr. per liter. 1 kr. skall tas ut som landningsavgifter, så att också det internationella flyget skall få vara med och betala för sina miljöskador. Landningsavgifterna går att variera, så att de blir låga på Gotland och i övre Norrland. Grunden för all energibeskattning måste vara att det är energiråvaran som skall beskattas. Till detta kommer miljöskatter, för att ge en riktig totalkostnadsbild för användningen av energi. Energi skall därför inte momsbeläggas. Det gynnar slöseri och användningen av fossila bränslen. En stor del av energiskatterna vill miljöpartiet de gröna använda till att sänka arbetsgivaravgifterna inom stödområdena och inom vård och omsorg. Detta gynnar glesbygd. Det är bättre att gynna de kommuner som har det svårt än att klubba storstäderna i huvudet med höjda arbetsgivaravgifter. Storstäderna har alldeles speciella koncentrationsoch överhettningsproblem med stora miljöskador. Miljöpartiet vill komma till rätta med detta genom att införa en speciell miljöoch kollektivtrafikavgift, som skall betalas av alla företag och organisationer över en viss storlek. Pengarna skall i första hand satsas på spårburen kollektivtrafik. Barnfamiljernas och pensionärernas ekonomiska situation vill partiet ändra genom bastillägg och ändrade regler. Alkoholoch tobaksskatterna vill partiet höja rejält dels för att återställa prisernas relativa läge, dels för att få en extra åtstramningseffekt. Konsumtionen skall sänkas genom den stora höjningen av skatterna. Detta påverkar hälsoläget positivt och leder långsiktigt till att vårdkostnaderna kommer att sjunka. Vi vill höja reklamskatten till det dubbla, eftersom en stor del av reklamen leder till överkonsumtion. Vi vill också försöka hämma förpackningsraseriet genom att införa en förpackningsskatt. De åtstramningsmetoder som valdes av centern och socialdemokraterna har föga med åtstramning, miljöoch regionalpolitik att göra. De kan inte ens med bästa vilja i världen ses som delar av en tänkbar strategi för detta. Tvångssparande, som är ett överuttag av preliminär skatt, är inget annat än en skatt. Att den sedan ges namnet av tillfälligt sparande tillhör den politiska dumheten att förstöra språket. Också i politik måste det finnas en känsla för ords valörer och deras betydelse. Centerpartiet har alltid utmålat sig som värnare av de små i samhället och av dem som bor i glesbygden. Extraskatten slår på dem som inte har haft ”vettet” att skuldsätta sig eller dem med små skulder, dvs. dem som av tradition sägs vara centerns väljare. Den nya skatten är progressiv och ökar på det sättet marginalskatterna i ett skede när man allvarligt överväger att sänka dem. Har man bestämt sig för vad man håller på med i svensk ekonomisk politik? Eller är det bara frågan om stundens lek med ord och andras pengar? Centerns ambitioner att hjälpa utsatta regioner sänktes effektivt med den nya arbetsgivaravgiften, som drabbar stad som land lika skoningslöst och som döptes om till arbetsmiljöavgift för att ge anrättningen sälta. Inkomna medel skall fonderas och de försumliga företagen, som har gjort oblyga vinster på att pressa sina anställda med skador som följd, skall subventioneras av de företag som har en god arbetsmiljö. Det enda rimliga är att ett företag som missköter denna viktiga del av sin verksamhet naturligtvis själv måste betala för den usla miljön, som har varit så vinstgivande. Samhället måste sätta press på att det verkligen vidtas åtgärder. Fondförslaget innebär dessutom att viktiga åtgärder skjuts på framtiden. Vi anser att en sådan politik är både cynisk och ansvarslös. Det betyder att allt fler människor kommer att tvingas till skador innan verkliga åtgärder sätts in. Förslaget om en speciell investeringsskatt och en fastighetsskatt i Stockholm —Uppsala-området är egendomligt. Den pekar ut ett överhettat område i landet trots att det finns flera. Utformningen tyder på ett hat mot Stockholm som borde vara främmande. Miljöpartiet de gröna vill att det skall införas en investeringsavgift som kommer alla de ekonomiskt överhettade områdena till del och att regeringen samtidigt undantar vissa kommuner med anledning av deras speciella situation. Varken centern eller socialdemokraterna har givit betänkandet en miljöprofil eller något som tyder på en ansvarsfull vändning i svensk politik. För centern har det uppenbarligen varit viktigare att på något sätt nå en uppgörelse med socialdemokraterna, och centern får då sälja ut miljön, inte för grynvällingen utan för mjölken, hellre än att nå fram till kärnan i en ansvarsfull framtidspolitik. Socialdemokraterna har hitintills inte varit intresserade av dessa frågor, och då blir resultatet som det blir. Kompletteringspropositionen och det som har hänt sedan den kom är en besvikelse för dem som hade väntat sig att vågmästarpartiet socialdemokraterna skulle börja lyssna till människornas uttalade önskningar. Omfattande opinionsundersökningar visar att medborgarna är villiga att ändra sin livsstil i varsamhetens tecken. Det hade varit gott om socialdemokraterna hade tagit del av dessa väl dokumenterade stämningar och arbetat med de förslag som bl.a. miljöpartiet de gröna har kommit med för att underlätta och stödja den varsamhet som de flesta eftersträvar. Det stora vågmästarpartiet fortsätter en politik, där man låter ekonomin och kapitalet och ideologin styra i stället för att låta ekonomin och kapitalet vara medel i arbetet för en ansvarsfull framtid i balans med naturen. Har man en vågmästarställning, måste man också våga vara vågmästare. I stället väljer man att gå de grå pantrarnas slitna vägar, utan visioner och utan framtidsansvar, vägar som ökar förslitningen av människor och natur, vägar som förslösar förnybara och icke förnybara resurser, vägar för en rutten ekonomi i obalans med naturens förutsättningar. Socialdemokraterna har som vågmästarparti valt sida mot medborgarna och framtiden, valt sida mot flyktinginvandring. Därför, herr talman, vill jag sluta med ett tyskt ordstäv: ”Was ist uns verblieben, ausser kämpfen und zu lieben?” Vad återstår oss annat än att kämpa och att älska?
Herr talman! Carl Frick för fram en del synpunkter på majoriteten i finansutskottet. Jag vill då än en gång säga att själva grunden i centerns strategi för en finanspolitisk åtstramning är att åstadkomma åtstramning i det korta perspektivet, utan att skatter höjs. Sparmedlen kommer dessutom tillbaka med ränta. Investeringsavgiften kommer också tillbaka till Stockholm. Det är alltså inte så farligt som Carl Frick gör gällande. Slutligen när det gäller de artigheter mot centerpartiet som Carl Frick i övrigt utvecklar vill jag bara säga att det var ändå en öronbedövande tystnad om varför miljöpartiet väljer att tillsammans med moderaterna inte acceptera miljömålet i den ekonomiska politiken. Varför väljer miljöpartiet att traska patrull med moderaterna i denna övergripande miljöfråga? Varför inte följa folkpartiet, socialdemokraterna och centern? Miljöpartiets inställning är mycket förvånansvärd.
Herr talman! På den sista punkten vill jag hänvisa till reservation 52, som gäller moment 25 i utskottets hemställan. Där säger vi klart att det är vår åsikt att god miljö och regional balans är viktiga delar i ett samlat mål för den ekonomiska politiken. Vi ställer oss alltså helt bakom det som centern har sagt på det området. Däremot har vi sagt att vi tycker att de metoder som centern vill ha inte leder till det mål som man säger sig vilja uppnå. Därför har vi avgivit en speciell motiveringsreservation. Vi ställer upp på målen. Det är bara i fråga om sättet att nå dem som vi har en avvikande mening.